Herr talman! Det är inte någon skillnad när det gäller bostadslångivningen mellan rikskooperativa bostadsrättsföreningarna och de bostadsrättsföreningar som bildas på privat initiativ. Man kan också när det gäller de rikskooperativa bostadsrättsföreningarna gå ut och sälja bostadsrätter i andra hand. Eftersom det alltså inte finns någon skillnad drabbar Christer Nilssons kritik av de privata bostadsrättsföreningarna i motsvarande grad också de rikskooperativa bostadsrättsföreningarna.

Herr talman! Roland Sundgren har frågat mig när Västerås kommun kan förvänta beslut i fråga om stadsplanen för Klockartorpsleden m.m., avseende den framtida sträckningen av Europaväg 18 genom Västerås. Jag har bl.a. efter uppvaktningar och besök på platsen bedömt det föreligga behov av kompletterande remissmaterial utöver vad som tidigare framkommit i ärendet. Efter samråd med kommunikationsministern har yttrande inhämtats från vägverket. Detta yttrande har nu inkommit. Beredning av ärendet pågår f. n. inom bostadsoch kommunikationsdepartementen. Med hänsyn till de svåra avvägningsproblem som ärendet innefattar krävs en ingående och omfattande prövning av detsamma. Det är därför inte möjligt för mig att nu ange den tidpunkt då ärendet kan vara färdigt för avgörande i regeringen.

Herr talman! Jag får tacka bostadsministern för svaret, även om jag måste säga att det var tråkigt att jag inte ens kunde få ett besked om tidpunkten när Västerås kommun kan förvänta sig ett svar. Emellertid hoppas jag att det kommer ganska snart, eftersom de två stadsplaner som nu överklagats och som ligger i bostadsdepartementet antogs enhälligt av Västerås kommunfullmäktige den 24 februari 1977. Nu är det över ett år sedan och planeringssituationen inte bara för Västerås kommun utan också för organisationer och företag börjar bli mycket besvärlig. Folkets park har en utbyggnadsplan liggande och Västerås lokaltrafik skall bygga ut. Landstinget skall bygga ut dagcentret vid Centrallasarettet, som ju ligger intill den nuvarande E 18-genomfarten, och vidare skall en utbyggnad ske av vissa industrietableringar och av ett bostadsområde i Ullvi. Elvy Olsson nämnde att ett yttrande från vägverket kommit in. I december 1977 upprättade ju vägverket ett PM, där det bl.a. står att det väl knappast finns något vägprojekt i vårt land som har utretts så grundligt som östra infarten av Europaväg 18 i Västerås. Vid flera tillfällen har olika alternativ utretts, jämförts och värderats. I samtliga fall har Västerås kommun, länsstyrelsen och ansvariga myndigheter som statens planverk och statens vägverk kommit fram till att den genomfartsled som av trafiksäkerhetsoch miljöskäl så väl behövs får sin bästa lösning, om den byggs i det reservat som sedan 1959 finns för den här riksvägen. Nu är ju dragningen av E 18 som stadsmotorväg i Västerås så gott som helt färdig med undantag för den sista, mindre delen från Folkets park till Hälla. I 1977 års penningvärde har det satsats ca 200 milj.kr. Det återstår nu en mindre del som totalt kommer att kosta ca 80 milj.kr., och det är den som för de kringboende är den bästa biten. Med tanke på att Elvy Olsson sade att det är svåra avvägningsproblem skulle jag vilja ställa en fråga: Kan Elvy Olsson över huvud taget se något annat alternativ än Klockartorpsalternativet? Under mer än sex års utredningsarbete har inga ansvariga myndigheter kunnat finna något bättre alternativ.

Herr talman! Filip Fridolfsson har frågat mig om jag avser att närmare undersöka om mellanölsförbudet fått de följder för barns och ungdomars alkoholbruk som en nyligen redovisad SIFO-undersökning antyder. I motiveringen till frågan anges att en nyligen redovisad SIFO-undersökning skulle ha visat att resultatet av mellanölsförbudet har blivit en starkt ökad alkoholkonsumtion bland 12-15-åringar. SIFO:s undersökning har ännu ej publicerats. Endast vissa delresultat har lämnats ut under hand. Sedan år 1971 genomför skolöverstyrelsen riksomfattande undersökningar i syfte att försöka kartlägga ungdomarnas missbruksvanor, bl.a. avseende alkohol. Undersökningarna omfattar årligen sammanlagt omkring 15 000 elever i årskurserna 6 och 9. I årets undersökning kommer att ingå frågor som direkt anknyter till mellanölsförbudet. Även om tiden sedan detta infördes är relativt kort torde denna undersökning, som genomförs nu under våren, komma att ge en viss uppfattning om hur alkoholvanorna bland ungdomarna har påverkats av mellanölsförbudet. Jag kan dessutom nämna att allmänna arvsfonden på förslag av delegationen för social forskning har ställt medel till förfogande för en undersökning om effekterna av mellanölets borttagande. Denna undersökning gäller till väsentlig del olika ungdomsgrupper. Delrapport från undersökningen väntas våren 1979. Jag anser därför inte att det nu finns anledning att ta initiativ till någon ytterligare undersökning av resultatet av mellanölsförbudet.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

”Unga dricker mer sprit och vin”, ”Tonåringar dricker mera vin efter mellanölets slut”, ”De unga super mer och mer” — det är tre exempel på sådana rubriksättningar. Jag skulle kunna citera många liknande rubriker. Om SIFO-undersökningen är korrekt och presentationen riktig, är det naturligtvis mycket allvarliga besked som lämnas. Vi som röstade bort mellanölet gjorde detta i första hand för att skydda barn och ungdom, främst i de lägre åldrarna, från att börja använda alkohol. Det var huvudskälet till vårt ställningstagande. Ingen ansvarig politiker kan sitta med armarna i kors och försvara sig med att han eller hon var med om att rösta bort mellanölet och att frågan om de ungas alkoholbruk därmed är ointressant. Vi som arbetar i det här huset har fortfarande ett ansvar. Alkoholbruket bland främst de unga bör begränsas så mycket som möjligt. Efter den aktuella SIFO-undersökningen har jag träffat många som menat att mellanölsförbudet bevisligen resulterat i ett alkoholpolitiskt fiasko. Jag tror att det är för tidigt att påstå något sådant. Personligen hyser jag två förhoppningar, nämligen för det första att undersökningsunderlaget måhända skall visa sig vara för litet och därför osäkert, för det andra att de ungdomar som har svarat på intervjufrågorna kan ha överdrivit sina dryckesvanor, dvs. velat skryta med sitt drickande. Men, herr talman, om SIFO-undersökningen skulle ge en riktig bild av dryckesvanorna bland barn och ungdom, är beslutet om mellanölet och dess konsekvenser för den nämnda gruppen ett misslyckande. Därför är det angeläget att regering och riksdag får klarhet på denna punkt. Socialministern menar att skolöverstyrelsens årliga undersökningar om ungdomars missbruksvanor är tillräckliga. Jag är faktiskt något förvånad över socialministerns ståndpunktstagande härvidlag. Men vi får väl hoppas att utredningarna ger regeringen och främst socialministern besked, så att man vet var man står med tanke på barns och ungdomars alkoholmissbruk.

Herr talman! Jag vet inte vilka förhoppningar Filip Fridolfsson hade när vi fattade detta beslut i riksdagen, men det är i varje fall inte möjligt att så kort tid efter beslutet bilda sig en ordentlig uppfattning om utvecklingen. Framför allt tror jag att huvuddelen av de riksdagsledamöter — jag vet inte om Filip Fridolfsson skall innefattas i den gruppen — som var med och fattade beslutet om borttagande av mellanölet hade uppfattningen att det gällde att minska nyrekryteringen till alkoholbruket. Så har jag också sett det — för varje ny grupp som det kan bli förändring för är det positivt. Jag har större tilltro, Filip Fridolfsson, till de undersökningar som skolöverstyrelsen kommer att göra än till de undersökningar som SIFO gör på Bryggareföreningens uppdrag. Jag kan förstå att det ligger i Bryggareföreningens intresse att försöka finna grund för att ifrågasätta riksdagens mellanölsbeslut. Dock kan jag inte låta bli att beklaga att man har funnit det lämpligt att så snart efter beslutet gå ut och väcka till liv en diskussion som knappast kan tjäna något positivt syfte. Jag förstår inte Bryggareföreningens initiativ i det fallet, för det är inte dess uppgift att gå ut och undersöka skolungdomars vanor och inte heller att väcka en diskussion som är negativ och destruktiv. Att diskussionen är negativ och destruktiv har Filip Fridolfsson också visat här med de rubriker som vissa tidningar försöker frossa i. Varje liten förändring i starkölsförbrukningen blir på vissa löpsedlar stora rubriker, som jag uppfattar som sensationsmakeri, där man tycks vilja säga: Titta här hur ni egentligen ställde till det!
Herr talman! Mina förhoppningar i samband med mellanölsförbudet var exakt vad jag nämnde i talarstolen, nämligen att man skulle stoppa missbruket bland i första hand barnoch ungdomsgrupperna. Det var — tar jag för givet — samtliga här i kammaren inne på när man röstade mot mellanölet. Jag anser också att det är för tidigt att nu ta ställning till om detta var ett bra beslut eller om det måhända skulle ha kompletterats med andra åtgärder. Jag går inte bryggerinäringens ärenden här, men om man efter en sådan här undersökning i tidningarna läser rubriker av den typ som jag refererade till i talarstolen, så är det alarmerande. Det spelar ingen roll vem som utfört undersökningarna. Det är nödvändigt att politiker i ansvarig ställning på det här området — med socialministern som den främste företrädaren — kollar upp vad tidningarna skriver. Man får inte bara rycka på axlarna och säga att SIFO-undersökningen tror jag inte på utan jag tror hellre på skolöverstyrelsen. Jag har nog samma uppfattning som socialministern, men jag tycker att man skall kontrollera om SIFO:s uppgifter är riktiga. Är de riktiga får man eventuellt vidta kompletterande åtgärder för att begränsa missbruk bland de unga.
Herr talman! Det är inte möjligt att på bara några dagar eller någon vecka spotta fram en undersökning som ger klara besked. Den undersökning som skolöverstyrelsen nu gör skall sedan bearbetas, och vi räknar med att ha resultatet färdigt i slutet av året. Jag har hävdat att det då inte behöver företas någon annan undersökning för tillfället, eftersom det inte finns några större möjligheter att göra en ordentlig kartläggning. Visst är hela alkoholfrågan och den situation vi nu har oerhört alarmerande. Jag har vid olika tillfällen sagt att vi under det senaste halvåret har fått en mera seriös nykterhetsdebatt på grund av att olika slags massmedia har gått ut och redovisat problemen. Därvid har man diskuterat med utgångspunkt i den kalla verkligheten och inte utifrån högtflygande teorier och planer, som inte har någon förankring i verkligheten. Om det kommer alarmerande rapporter och man för en diskussion i ett positivt syfte och undrar vad som skall kunna göras åt problemen är det ju bra, men om man inte gör det utan tvärtom vinklar problemen på ett sådant sätt att man nästan gläds åt att utvecklingen blivit sådan den blivit, så är det destruktivt. Man bör naturligtvis först ta reda på orsakerna till den ökade alkoholkonsumtionen hos barn och ungdomar. Om 13-15-åringar ökar sin alkoholförbrukning måste det vara fråga om langning, eftersom de ju inte kan gå till Systembolaget och själva köpa spriten. Då får vi börja undersöka också denna sida av saken. Den frågan har jag dock inte märkt att någon har tagit upp i de här diskussionerna.
Herr talman! Jag har inte ställt min fråga i något destruktivt syfte. Jag har ställt den därför att jag tycker att läget är allvarligt och därför att frågan är aktuell. Det skulle vara beklagligt om den fråga jag ställt till socialministern med anledning av SIFO-undersökningen skulle tolkas på det sättet att jag skulle vara här för att tala mellanölvännernas språk. Jag är nykterist lika mycket som alla andra nykterister i den här kammaren — även om vi av någon för mig helt oförklarlig anledning har två nykterhetsgrupper, en borgerlig och en socialdemokratisk. Jag är som sagt nykterist, alldeles oavsett om jag sedan är moderat eller socialdemokrat — det spelar ingen roll i det här sammanhanget. Men det är en bekymmersam situation ute i samhället. Det är riktigt som socialministern säger, att man nu tacklar de här frågorna med större ansvar och större intresse än tidigare. Jag tycker att dessa frågor hör hemma i riksdagen och att vi bör kunna diskutera dem i kammaren. När vi, som Jörn Svensson sade häromdagen, för något år sedan talade i 13 timmar om detta innan vi fattade mellanölsbeslutet, skall vi väl kunna diskutera denna fråga i fyra fem minuter och få höra av det ansvariga statsrådet vad som är att göra med anledning av SIFO-undersökningen. Det är en sak som både nykterister och icke-nykterister har intresse av.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Jag hade hoppats att statsrådet skulle vara lyhörd för kraven på en längre remisstid. Så är tyvärr inte fallet. Utredningen om relationerna mellan stat och kyrka är en stor fråga, som verkligen behöver genomlysas och tänkas igenom. Det finns en oro — ja, ängslan — på många håll över vad detta förslag egentligen innebär. Samtalsgruppen —det var ingen egentlig utredning — hade knapphändiga direktiv. Det framlagda förslaget är ett hastverk — jag höll på att säga, som någon sagt, ett hafsverk — vilket bl.a. framgår av till utredningen fogade reservationer. Det är också märkligt med målsättningen. Sedan kyrka-stat-utredningen klart avvisats av remissinstanserna, finns det tecken som tyder på att man söker nå samma resultat som kyrka-stat-utredningen på en bak väg. Utredningen är daterad den 16 januari. Den trycktes i en liten upplaga. Församlingarna skall avge sina yttranden till Pastoratsförbundet den 16 maj — de måste alltså lämnas den 15 maj. För att ”underlätta” församlingarnas arbete har en svarsblankett på tolv sidor utarbetats av Pastoratsförbundet och statistiska centralbyrån — en blankett som sedan skall databehandlas. Jag har denna blankett. Den är ett skrämmande exempel på en byråkratisk uppställning, som dessutom kommer att styra remissvaren. Blanketten har träffande kallats en rävsax, där huvudfrågan — om vi vill ha ändrade relationer mellan kyrka och stat — blivit en underordnad fråga. Detta har skett genom de följdfrågor som framförts och som, när de sammanställs, kan komma att ge en helt felaktig bild av hur man vill ha de kyrkliga uppgifterna lösta i framtiden. Till detta kommer svårigheterna med den korta remisstiden, vilket påpekats från många håll ute i landet och borde vara känt för statsrådet. Informationsmaterialet kom sent. Ännu i början av mars saknade man det på många håll. Att då hinna med studier i ärendet — i det komplex av frågor det gäller — samt därefter behandling i kyrkoråd och kyrkofullmäktige med hänsynstagande till arbetsgången i kommunala beslutsfunktioner, det är helt enkelt omöjligt. Hela denna frågas behandling är ett beklämmande exempel på hur en för många medborgare utomordentligt viktig fråga inte skall behandlas. Med hänsyn till den starka förankring som kyrkan ändock har i människornas medvetande är det angeläget att det ges tillräcklig tid för remissarbetet. Statsrådet har ju talat om en bred remiss. Då måste det ges tillräcklig tid för studium av frågan. Och remissvaren skall inte styras av en datamaskin. Får jag avslutningsvis säga att det har i utredningen skisserats en arbetsplan för beslut i ärendet senast våren 1979. Får jag dessutom säga att det inte kan vara mera brådskande att bryta ned det kristna kulturarv som vi fått att förvalta, och föra vidare, till något som vi inte vet vad det blir, än att vi kan lugna ner oss så pass att församlingarna och medborgarna får möjlighet att begrunda vart vi är på väg. Remisstiden måste helt enkelt förlängas. Svarsformulär av det styrande slag som här presterats bör skatta åt förgängelsen. Vardagsmänniskorna ute i bygderna, kyrkoråd och församlingar kan och vill tänka själva och formulera sina remissvar utan hänsyn till datamaskiner. Den möjligheten och rättigheten borde vara självklar i en demokrati när det gäller en så viktig fråga som denna.

Herr talman! Jag har haft tillfälle att närvara vid konferenser där man diskuterat frågan om utredningsförslaget, och där har det genomgående temat varit att remisstiden är alltför kort. Man har ansett att underlaget är alltför knapphändigt för att man skall kunna ta ställning under denna korta tid. Det dröjde alltför länge innan materialet skickades ut. Och, har man sagt, detta är en fråga som innebär väsentliga förändringar i kyrkan. Kommunministern sade att jag hade värderingar som han inte ville ställa sig bakom. Orden är inte mina i den delen, men det är många människor som börjar fundera och säga sig: Vart är vi på väg? Varför behöver vi ändra det vi har? Låt oss verkligen få begrunda detta! Varför skall man göra om den folkkyrka som vi har i dag, och som har urgamla traditioner, till en bekännelsekyrka? Det är någonting nytt, och det är därför man börjat fundera på frågan: Vad blir det av detta? Vilka är det som frågar sig vart vi är på väg? Jo, det är de människor som kanske inte har en bekännande tro men som ändå har sin förankring i kyrkan, som känner sig hemma där och som har svårt att förstå att vi måste ha detta nya. Jag tror att det bör ges möjlighet för dem att verkligen få göra sina röster hörda. Sedan skulle jag vilja ställa frågan till statsrådet: Vem har gett mandat åt den ena eller den andra att tala på de mångas vägnar här? Är det inte rimligt att man för ut den här diskussionen på bredden i församlingarna? Jag skulle rent av vilja ställa frågan: Vem har gett ärkebiskopen det mandatet? Vem har gett politikerna det mandatet? Den här frågan diskuterades inte i 1976 års valrörelse, men det är för många människor en så stor fråga att den verkligen bör bli föremål för en bred debatt innan man går till beslut. Den önskan man tycks ha att en proposition skulle läggas fram till 1979 års vårriksdag får inte vara avgörande för att frågan skall drivas på med alltför stor brådska. Det är bättre att få en bra lösning litet senare än att vi snabbt får en lösning som ingen vill ha — mer än möjligen en liten grupp.

Herr talman! Får jag säga till herr statsrådet att när jag för den här diskussionen gör jag det mot bakgrund av de uppgifter och synpunkter som jag har fått vid de konferenser jag har deltagit i, där man dels har redovisat sin ängslan för den korta remisstiden, dels anfört att man inte haft materialet i sin hand för att kunna bedöma det på eu tillfredsställande sätt. Det är från den utgångspunkten jag och de människorna menar att vi behöver en förlängd remisstid. Får jag sedan säga — vilket statsrådet inte har berört — att de formulär man har skickat ut från Pastoratsförbundet och statistiska centralbyrån också är av den arten att de blir direkt styrande. Jag anförde att det också har vållat oro och ängslan. Det har på något håll kallats för en rävsax: Man styr svaren på de frågorna, och det blir styrande för hur man slutgiltigt skall se på det hela. Det är verkligen bekymmersamt, och jag tror att det finns anledning för statsrådet att sätta sig ned i lugn och ro och fundera på om det material som finns verkligen är ett fullgott beslutsunderlag när det gäller relationerna kyrka-stat i framtiden.

Herr talman! Jag ber att få tacka för den senaste delen av kyrkoministerns anförande. Jag tror att det här är ett ärende som bör handläggas med allra största varsamhet; det berör människorna på gräsrotsnivå, om jag får använda det uttrycket, och det finns all anledning för riksdagen, regeringen och kyrkans folk att lyssna på dessa människors synpunkter.

Herr talman! Per Petersson har frågat om jag vill ge riksdagen en redogörelse för den militära aktiviteten i och kring Östersjön, särskilt förekomsten av kärnvapen. Den stora ansamlingen av stridskrafter i Europa från både Warszawapakten och NATO medför en omfattande militär aktivitet i vår omgivning till lands, till sjöss och i luften. Huvuddelen av verksamheten avser utbildning och övningar. Härtill kommer också en ömsesidig spaningsoch övervakningsverksamhet, som utgör en del av stormakternas världsomspännande säkerhetssystem. Warszawapaktens utbildningsoch övningsverksamhet i Östersjöområdet varierar naturligen till karaktär och omfattning med dels de värnpliktigas utbildningsnivå, dels arten av de förband vid vilka utbildningen bedrivs. Den grundläggande utbildningen äger rum i anslutning till hemmabaserna, medan mer tillämpade övningar ofta kan observeras utanför dessa baser. Sjöoch fygstridskrafterna förlägger sålunda ofta sina övningar över hela södra Östersjön från Baltikum till Rägen. Utöver de nationella övningarna förekommer årligen större marina övningar med deltagande stridskrafter från flera paktstater. Som exempel kan nämnas den övning som ägde rum i juli år 1977. I den deltog ungefär 150 örlogsfartyg, flygstridskrafter, marininfanteri och ett tusental fallskärmsjägare. Man övade härvid bl.a. landstigning och luftlandsättning mot ön Usedom i Tyska demokratiska republiken. NATO:s övningsverksamhet i Östersjön omfattar huvudsakligen danska och västtyska stridskrafter. Övningarna bedrivs främst i den västra delen av södra Östersjön, men vi har också sett exempel på övningar utanför Blekingekusten och söder om Gotland. Varje år förekommer större NATO-övningar med deltagande från flera nationer. Dessa övningar har oftast sin tyngdpunkt i Nordsjön och Skagerack men bedrivs också i Kattegatt, de danska farvattnen och i södra Östersjön. Vid sidan av övningsverksamheten pågår kontinuerligt en omfattande bevakningsoch övervakningsverksamhet. Båda stormaktsblocken har sedan många år tillbaka en ständig marin bevakning vid Östersjöutloppen. För NATO:s del sker denna naturligen i anslutning till de danska öarna. Warszawapakten har sedan början av 1960-talet ständigt tre stycken bevakningsfartyg i sydvästra Östersjön — ett söder om Trelleborg, ett vid Mön och ett vid Fehmarn. Denna bevakning förstärks i samband med NATO övningar i området. Främmande örlogsfartyg på besök i Östersjön brukar dessutom ägnas en kontinuerlig övervakning av örlogsfartyg eller spanings Nyg. En annan del av verksamheten är den ömsesidiga flygspaningen, som vi så 175 gott som dagligen kan observera över Östersjön. Den utgör ett ganska starkt inslag i den redan i övrigt täta flygtrafikbilden. Utrikesministern gav i fjol kammaren en redogörelse för ett tillbud den 5 januari 1977 då ett amerikanskt spaningsflygplan passerade nära ett sovjetiskt trafikflygplan. Sådana incidenter är emellertid tämligen sällsynta, vilket visar att parterna iakttar stor uppmärksamhet. Spaningsflygplanen från NATO följer också ganska regelbundna router. Vi kan ofta iaktta hur flygplan från den andra sidan går upp och möter samt följer NATO-flygplanet tills det återvänder mot sydväst. Den omfattande militära aktiviteten på och över Östersjön medför att främmande örlogsfartyg och militära Nygplan ibland kommer in på eller över vårt territorium. Årligen sker 10-15 sådana kränkningar av territoriet till sjöss och ett 20-tal i luften. Under år 1977 var antalet kränkningar till sjöss 19 och i luften 28, vilket innebär en viss ökning i förhållande till genomsnittet under tidigare år. Detta kan dock bero på tillfälligheter. Många av kränkningarna är självfallet oavsiktliga och kan bero på felnavigering. Främmande fartyg eller flygplan som kränker vårt territorium skall avvisas. För detta har vi en kontinuerlig bevakning av våra gränser med omgivande områden samt bl.a. vissa örlogsfartyg och jaktflygplan i beredskap. Dessa beredskapsenheter sätts naturligtvis in inte bara i samband med att svenskt territorium kränks utan också då främmande stridskrafter uppträder så nära våra gränser att kränkning av territoriet kan riskeras. Antalet insatser med beredskapsfartyg brukar vara något över 200 per år, under 1977 var antalet 237. Antalet insatser med jaktflyg var 360 år 1976 och 379 år 1977. Mängden insatser antyder omfattningen av den militära aktiviteten i vår närhet. Jag går så över till Per Peterssons fråga om förekomsten av kärnvapen i Östersjöområdet. Jag vill då till en början erinra om att räckvidden hos stormakternas strategiska kärnvapenstyrkor — robotar och flygplan — är sådan att de kan sättas in mot mål i norra Europa även från baser och grupperingsområden långt härifrån. Det är välkänt att kärnvapen inte förekommer i de nordiska länderna. Huvuddelen av de sovjetiska kärnvapenbärande medeldistansrobotarna torde vara grupperade i västra Sovjetunionen och kan därifrån nå mål i Västeuropa och i Skandinavien. Ett antal robotar är sannolikt grupperade i nordvästra Sovjetunionen, varifrån de kan nå mål i Skandinavien. Huvuddelen av de sovjetiska medeldistansrobotarna har fasta utskjutningsplatser och är sårbara. Emellertid håller en ny medeldistansrobot på att införas. Den kallas SS-20 och har en räckvidd på ca 3 000 km. Den är rörlig och bedöms komma att ersätta nuvarande sovjetiska medeldistansrobotar i Europa. Både USA och Sovjetunionen disponerar taktiska kärnladdningar i Europa. De är enligt tillgängliga uppgifter förrådsställda bl.a. i Västresp. Östtyskland. Delar av de taktiska kärnvapenstyrkorna kan beroende på val av grupperingar och vapenbärare nå mål i Östersjöområdet. Omstationeringen av sex sovjetiska Golfubåtar från Murmanskområdet till Östersjön utgör ett nytt inslag i den militärpolitiska bilden i vårt närområde. Ubåtarna bär tre kärnladdningsförsedda robotar, enligt uppgift med en Golfubåtarnas närvaro i Östersjön betyder att kärnvapen nu för första gången förekommer i ett område som tidigare varit förskonat från sådana vapen. Det innebär också att kärnvapen stationerats närmare våra gränser. Härigenom blir vårt läge mer utsatt i händelse av krig. Detta förhållande oroar oss och har föranlett vår reaktion. För att den säkerhetspolitiska stabiliteten i Norden skall bevaras krävs återhållsamhet från stormakternas sida vad gäller införande av nya vapensystem i Norden och dess närhet resp. andra militärpolitiska åtgärder som kan påverka den regionala styrkebalansen. Såsom utrikesministern förklarade den 27 februari riskerar den politiska avspänningen att skadas, om inte stormakterna vidtar effektiva rustningsbegränsande åtgärder i stället för att utveckla nya kärnvapen och sprida existerande vapen till nya områden.

Herr talman! Först vill jag tacka försvarsminister Eric Krönmark för ett klargörande svar. Av svaret framgår att det ständigt pågår stor militär aktivitet på och kring Östersjön. Båda stormaktsblocken har ständig bevakning vid Östersjöutloppen, Warszawapakten genom tre bevakningsfartyg i sydvästra Östersjön. Flygspaning från både öst och väst pågår ständigt över Östersjön. Såväl Warszawapakten som NATO har årligen större övningar som berör stora delar av Östersjön. Försvarsministern anför att den omfattande militära aktiviteten på och över Östersjön medför att främmande örlogsfartyg och militära flygplan ibland kommer in på eller över vårt territorium. Förra året t.ex. konstaterades 47 kränkningar av Sverige. Antalet insatser med svenska beredskapsfartyg var 237 och med jaktflyg 379. Försvarsministern säger att mängden insatser antyder omfattningen av den militära aktiviteten i vår närhet. Herr talman! Den bistra sanningen är att Östersjön, det s.k. Fredens hav, aldrig tidigare i fredstid varit så fyllt av stridsmedel till sjöss och i luften. Det nya genom stationering av sex sovjetiska Golfubåtar i Östersjön är att kärnvapen nu förekommer i ett område som tidigare varit kärnvapenfritt. Kärnvapen har stationerats närmare våra gränser. Helt naturligt oroar detta oss i Sverige. Klart är att ubåtarnas basering i Östersjön ökar den politiska spänningen i området. Man måste räkna med att NATO i ett skärpt läge vidtar motåtgärder. Rimligen borde också Sovjet få ett ökat intresse av att vid krislägen kunna förhindra att NATO:s sjöstridskrafter kommer in i Östersjön. Jag är helt överens med försvarsministern när han säger: ”För att den säkerhetspolitiska stabiliteten i Norden skall bevaras, krävs återhållsamhet från stormakternas sida vad gäller införande av nya vapensystem i Norden och dess närhet resp. andra militärpolitiska åtgärder som kan påverka den regionala styrkebalansen”. Tyvärr nödgas vi konstatera att Förenta nationerna inte har lyckats i sin strävan till nedrustning. Framstegen har varit mycket små. Den ständiga kapprustningen mellan stormakterna fortgår, och i Europa ligger kapprustningens strategiska centrum. Man kan möjligen säga att nedrustningsförhandlingarna bromsat upprustningen, men tyvärr har det inte inneburit någon nedrustning inom stormakterna. När vi tänker och talar i säkerhetspolitiska frågor måste vi alltid ha i minnet att det inte räcker med att göra en bedömning av dagens säkerhetspolitiska läge. Vi måste eftersträva att se minst 10-15 år framåt i tiden. Risker finns — som bl.a. oppositionsledaren Olof Palme framhöll i utrikesdebatten den 15 mars — att en militärkonflikt mellan supermakterna, som startar utom Europa, snabbt kan spridas till vårt lands närhet. Vi är i Sverige för vår säkerhet beroende av hur man i öst och väst och främst i världens två supermakter bedömer vår förmåga att uppfylla våra säkerhetspolitiska mål, alliansfrihet i fred och neutralitet i krigslägen. Omvärlden måste kunna lita på att vi verkligen både vill och kan försvara vårt land och vårt territorium mot angrepp. Väsentliga försvagningar av det svenska försvarets styrka i förhållande till omvärlden kan rubba stabiliteten och balansen i Nordeuropa. Därför, herr talman, måste vi ständigt vara vaksamma vid förändringar av den militära styrkan och den militära aktiviteten i vårt närområde.

Herr talman! Först en kort kommentar till det moderata talet om ökad spänning. Vi bör väl ändå se på proportionerna något litet. Vi diskuterar —om jag förstod försvarsministern rätt — 18 kärnvapenstridsspetsar. Totalt finns det uppskattningsvis 3 500 sovjetiska kärnvapenstridsspetsar i Europa och 7 500 amerikanska. Många av dem är så stationerade att de kan nå Östersjöområdet. Det är väl en aspekt som finns med i debatten. Men, herr talman, jag begärde ordet för att helt kort påminna om att man i riksdagen i december 1976 enhälligt anbefallde att frågan om en utvidgning av Sveriges territorialhav från fyra till tolv nautiska mil skulle bli föremål för regeringens positiva och skyndsamma prövning. Det är en fråga av viss betydelse i de sammanhang som det gäller här. Genom att vi vidgade territorialhavet till de tolv nautiska mil som nu är det vanligaste bland världens kuststater skulle både NATO och Warszawapakten tvingas att lägga sina militära övningar längre bort från våra kuster. Denna aspekt på territorialhavet togs senast upp av kommendör Torgil Wulff i en artikel i Svenska Dagbladet den 14 mars i år. Han skrev bl.a.: ”Förekomsten av så pass specifikt offensiva enheter som robotubåtar i Östersjön — — — kan få intressanta konsekvenser för den väntade debatten om en utvidgning av svenskt territorialhav. En utvidgning av territorialhavens bredd till 12 distansminuter ligger i tiden ——--.” Tidigare har miljövårdsaspekter — det gäller oljeskyddet — och diskussionerna om våra fiskezoner använts som argument för en utvidgning av territorialhavet. Jag vet att den här frågan om territorialhavet inte handläggs i förvarsde partementet, men om försvarsministern tar upp frågan i regeringen bör det Nr 108 väl ändå innebära att UD gör den positiva och skyndsamma prövning som utrikesutskottet och riksdagen enhälligt begärde redan 1976. Det är dags att regeringen visar litet positiv politisk vilja i den här frågan och inte låter motvilliga tjänstemän ytterligare fördröja behandlingen. Herr talman! Låt mig först med något höjda ögonbryn notera herr Ericsons karakteristik av ämbetsmän i utrikesdepartementet. Jag vet att herr Ericsons parti har långvarig erfarenhet av ledning av detta departement, men jag måste säga att som representant för den nuvarande regeringen har jag uppfattningen att tjänstemännen är lojala och ambitiösa. Herr Ericson kan ju möjligen ha andra erfarenheter. Frågan om en utvidgning av territorialvattengränsen är intressant även om den inte har någonting alls att göra med de sex Golf-ubåtar som är stationerade i Östersjön. I det fallet är frågan av mycket begränsad betydelse. Jag kan i alla fall upplysa Sture Ericson om att beredning av detta ärende pågår i regeringskansliet. Men herr Ericson är säkerligen också medveten om att det rör sig om ganska komplicerade problem. Man fattar inte bara beslut, utan här krävs rätt noggranna undersökningar. Jag kan försäkra att det finns ingen som helst tveksamhet från regeringens sida, utan vi skall effektuera riksdagens beslut så fort detta kan ske. Herr Ericson talar om ”det moderata talet om en ökande spänning”, men det är faktiskt inte bara vi i moderata samlingspartiet som talar om den. I det fallet finns det ingen som helst skillnad i uppfattning bland de partier som deltar i regeringsarbetet. Därutöver är även fackmyndigheterna på det området medvetna om att vi upplever ett sådant skede, men vi skall inte dramatisera det. Men skall man avläsa någon trend så är det att det snarast har blivit ett ökat intresse för vår del av världen från båda blocken. Jag vill som sagt inte dramatisera detta, men inför det önsketänkande man gärna hemfaller åt då det gäller säkerhetsfrågor vill jag betona det.
Herr talman! Jag sade ”det moderata talet”, eftersom inte försvarsministern talade om ökad spänning, utan det var herr Petersson som gjorde det i sin kommentar till svaret. Vi skall inte dramatisera detta, men det sker mer i vår omgivning, säger försvarsministern. Vi socialdemokrater har föreslagit att man tittar på frågan om svenskt deltagande i MBFR, och vi får om några veckor tillfälle att diskutera frågan här i riksdagen. Den behandlas just nu i utrikesutskottet. Kanhända vore det klokt av Sverige att delta i de diskussionerna för att på så sätt mera direkt påverka också den konventionella rustningen i vårt närområde.
Herr talman! Herr Sture Ericson vill inte inse att praktiskt taget alla som fackmässigt sysslar med säkerhetsfrågor i Europa är medvetna om att här pågår en ökad spänning, som kanske just har fått en större dragning norrut. Jag tycker det är ganska betecknande, att när Sture Ericson skall yttra sig om frågan om sex kärnvapenbärande ubåtar i Östersjön, drar han fram några siffror om hur mycket kärnvapen man bedömer att det finns på land. Men han bortser från det nya i detta, att här har man fått kärnvapen i ett område nära vårt land som tidigare har varit kärnvapenfritt. Varför ser man så enögt på det, Sture Ericson?
Herr talman! Visser inte enögt på det. Vad jag sade i mitt första inlägg var att vi skall ha proportionerna klara för oss: det är proportionerna 18 kärnvapen mot i runt tal 11 000 kärnvapen, varav väldigt många kan nå detta område oberoende av var de är stationerade. Men jag delar med herr Per Peterssons bekymmersamma syn på stationeringen av kärnvapen i Östersjön. Det är ett nytt inslag att de stationeras här, och det är riktigt att vi säger ifrån att vi inte tycker om det.

Herr talman! Jag hade tänkt att börja med att hälsa arbetsmarknadsministern och förutvarande ordföranden i arbetsmarknadsutskottet välkommen till denna kammardebatt, men han finns inte här och därför kan jag hoppa över den saken. Jag vill i alla fall uttala den förhoppningen att han, eftersom utskottet har varit enigt om skrivning till regeringen med anledning av socialdemokratiska motioner, ser till att åtgärder snart vidtas, så att vi får resultat. Herr talman! Samma dag som vi här i riksdagen behandlar den svenska arbetsmarknadspolitiken genomför den europeiska fackliga samorganisationen en kampanj för ökad sysselsättning för alla i hela Europa. Organisationen representerar 40 miljoner fackligt anslutna arbetare. Formerna för kampanjen är olika. I vissa länder genomför man generalstrejker och i andra, t.ex. i Sverige, uppvaktar man regeringen med krav på kraftfullare sysselsättningsskapande åtgärder. Kampanjen genomförs i Sverige gemensamt av LO och TCO, och möten anordnas i Stockholm, Göteborg och Malmö. Bakgrunden är att 7 miljoner människor i Europa saknar arbete. Vi vet att många av dessa är ungdomar som aldrig har fått en chans till den rätt som borde vara självklar för alla människor, rätten till arbete. Den aktion som nu genomförs är den första i sitt slag i Västeuropa. Aktionen visar de fackliga organisationernas gemensamma uppfattning och värdering av arbetet som ett led i människornas försök att förverkliga sig själva och finna en meningsfull tillvaro. Arbetslösheten är vårt största gissel och måste på alla sätt motverkas. Ett misslyckande är bevis på att det samhällssystem som Västeuropa har icke kan ge människorna den trygghet som de har rätt att fordra. Om vi icke lyckas lösa dessa problem, kan ropen på starka människor på nytt höras och den demokratiska rättigheten att tala och tänka fritt ånyo hotas. I värsta fall kan Europa återigen kastas in i förödande katastrofer, om icke enbart 7 miljoner arbetslösa människor kan räknas som en katastrof. Under alla förhållanden är det en katastrof för de människor som drabbas av arbetslöshet. Vi socialdemokrater kan icke acceptera en politik som icke ger människor arbete. När vissa regeringar i dag anser att man bör hålla tillbaka inflationen till priset av en arbetslöshet som drabbar miljontals arbetstagare, protesterar vi högt och ljudligt, även om dessa stater försvarar sig med att ingen behöver svälta på grund av att det finns ett utbyggt försäkringssystem. Men arbetet är inte bara en försörjningsmöjlighet. Arbetet har ett egenvärde för att skapa social gemenskap och svara mot grundläggande mänskliga behov att utveckla och berika tillvaron. Ibland hör man från den borgerliga regeringens talesmän att vi här i Sverige har klarat oss bättre än andra länder. Detta får inte vara något försvar. För jag hoppas verkligen att inte ens regeringen är nöjd med de siffror för arbetslösheten som redovisas här hemma. Enligt den senaste räkningen var 92 000 arbetslösa. Det är ett antal som inger oro och som måste åtgärdas på alla sätt. Det är något lägre än för en månad sedan men ungefär 20000 högre än motsvarande antal i februari 1977. Till detta antal skall läggas de som genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder har arbete eller som går på utbildning. 47 000 var i beredskapsarbete, 62 000 gick i arbetsmarknadsutbildning och 38 000 i utbildning med stöd av den s.k. 25-kronan. Tillsammans utgör de nära 150 000 personer. Nu hoppas jag att ingen uppfattar detta så, att jag vill inräkna dessa siffror i arbetslöshetssiffrorna. Jag har förut sagt, och jag upprepar det, att den enda vinsten med en borgerlig regering är att man från det hållet, och då särskilt från moderat håll, icke behöver uppleva den vulgärpropaganda som fördes under den tid när socialdemokraterna hade regeringsmakten. Då var alla som gick i någon form av arbetsmarknadsutbildning eller som hade beredskapsjobb arbetslösa. Här har skett en tillnyktring. Men det är siffror som vi måste ha med i bilden när vi diskuterar åtgärder för att ge alla människor arbete. Och ur den synpunkten är den borgerliga regeringspolitiken misslyckad. Visst talade man i valrörelsen om att man skulle skapa 400 000 nya jobb, men nu är det tyst om dessa löften. Sysselsättningen inom industrin har gått ned. Jag anförde siffror på detta förra året och tänker inte upprepa dem nu. Jag skall bara konstatera att industrisysselsättningen har fortsatt att gå ned sedan dess. Regeringen och dess talesmän har under den tid de varit i regeringsställning bara talat om lågkonjunkturen och skyllt på att den är orsaken till allt elände. Men i går spreds nyheten att vi fått en ny konjunkturrapport, som talar om ökad export och ökad orderingång till verkstadsoch massaindustrin. Trots detta talade rapporten också om en fortsatt minskning i antalet sysselsatta. Vad skall regeringen göra åt detta? Det hjälper ju inte med bara en konjunkturuppgång. Ja, jag har inte sett något förslag från regeringens sida, där man tar upp problemet med en samordnad sysselsättningsoch arbetsmarknadspolitik. De siffror som jag nämnt avseende antalet i beredskapsarbete och i olika slag av utbildning genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder är ett bevis på att arbetsmarknadspolitiken i dag får dra en alltför stor del av lasset för att målsättningen om allas rätt till arbete skall nås. Så kan det inte fortsätta någon längre tid. I reservationen 1 vid utskottets betänkande talar vi socialdemokrater om nödvändigheten av en helhetssyn på sysselsättningspolitiken och arbetsmarknadspolitiken. Sammanlagt, herr talman, har vi fogat 14 reservationer vid utskottets betänkande, och jag yrkar nu bifall till alla dessa, även om jag inte kommenterar dem. Det kommer i så fall andra talare från socialdemokratiskt håll att göra längre fram i debatten. Men nu åter till vår reservation 1.

Ja, framtidstron bryts ner. I fortsättningen utvecklar vi detta resonemang. Hela reservationen bygger på vår partimotion 893.

Ja, nog har man lyckats pressa ned kostnadsläget genom att försämra det för löntagarna i vårt land. De har alla fått vidkännas en standardsänkning, som i sin tur har medfört minskad efterfrågan inom landet. Och detta i sin tur medför problem för t.ex. handelsoch servicenäringarna — med minskad sysselsättning som följd. Vi vet att det förekommer inskränkningar och varsel inom handeln i dag. Hur skall ni klara detta problem? Jag ställer frågan och hoppas få svar. Ni sade att prisstegringarna skulle hållas tillbaka under 1977. Vilket mål uppnådde ni? För jag kan väl inte tro att ni hade ännu högre ambitioner på prisstegringar än de 13 96 som blev resultatet, ett resultat som medförde att Sverige kom att ligga på toppen i prisstegringstabellen i jämförelse med andra länder. Och hur är det med investeringarna inom industrin? I valrörelsen talades det vitt och brett om hur bra det skulle vara med en borgerlig regering, att industrin skulle få ökade möjligheter att bygga upp, och allt skulle bli så bra. Har industrin fått framtidstro? Går investeringarna upp? Ökar byggnadsverksamheten, ökar maskininvesteringarna inom industrin? Nej, i stället har vi en fortsatt nedgång i industriinvesteringarna. Bristerna i regeringens politik illustreras bäst med vad som hänt på byggnadssidan. Först lade regeringen fram ett program om statligt byggande. Sen tog regeringen tillbaka projekt för 200 milj.kr. som skulle senareläggas, för att efter ett par månader komma med ett nytt förslag, där man tidigarelade byggande för ungefär samma belopp som man förut hade senarelagt. Det här gäller våren 1977. Vi har dessutom i dag en bostadsbrist i många områden, men trots detta sjönk bostadsbyggandet. Regeringen vidtog inga kraftfulla åtgärder utan den lade ansvaret på kommunerna. Nedgången inom byggnadssektorn återverkar på hela samhällsmaskineriet. En omfattande byggnadsaktivitet sätter många människor i arbete också utanför byggarbetsplatserna. Bygger man lägenheter och investerar i andra byggnader behövs mer träsnickerier, mer hushållsmaskiner, mer mattor, fler badkar och värmeelement. De som får en bostad efterfrågar möbler, mattor, gardiner, armatur m.m. Ja, uppräkningen kan göras nästan hur lång som helst. Men på detta område har regeringen varit fullständigt passiv. Vi anklagar regeringen för att den icke har den helhetssyn på näringsoch sysselsättningspolitiken som är nödvändig. Men det kanske är naturligt mot bakgrund av den syn som jag tyckte mig ana i en intervju med industriministern Åsling i Radio Kronoberg i måndags. Industriministern fick frågan vad regeringen tänkte göra sett utifrån Kronobergs synpunkt. Herr Åsling svarade att när det gällde glasindustrin hade regeringen lyckats bra med stödet till den manuella glasindustrin, när det gällde skogsnäringen var situationen bekymmersam, men i Kronobergs län var det inte så illa ställt. Hur är framtidsutsikterna inom dessa två näringar i den del av landet som jag kommer ifrån? Två glasbruk är i konkurs och de anställda vet ingenting om sin framtid. Södra skogsägarna har tagit upp MBL-förhandlingar med de anställda om nedläggning av sågverk i Lessebo och neddragning av driften vid massaoch pappersbruken i Strömsnäs bruk och Delary. Och då tycker man ändå att situationen inte är så farlig i det här läget — tillsammans är det 500 människor som hotas att bli utan sysselsättning. Och om industriministern i en regering mot denna bakgrund anser att man har lyckats bra eller att det inte är så illa ställt, då begriper inte jag hur vi skall kunna klara framtiden i detta land — då ser jag inget slut på våra bekymmer! De 400 000 nya jobb som ' centerpartisterna har talat om blir då bara en vision, som knappast finns ens i deras drömvärld. I vår reservation 2 vill vi därför ha samhällskontroll när det gäller nedläggningen av företag. Detta förslag kommer andra att sedan kommentera. Någonting måste göras på dessa områden. I reservationerna 9, 10, 11 och 12 tar vi upp frågor som anknyter till de handikappades situation på arbetsmarknaden. Rätten till arbete skall inte bara omfatta dem som företagarna räknar till ”A-laget” — jag hoppas ni märker citationstecknen — utan den rätten skall gälla alla människor. Varje år blir nära 2000 ungdomar pensionerade, och vi har i dag 29 000 ungdomar under 30 år som har förtidspension. Vilka är det då som blir pensionerade? En undersökning vid handikappforskningen i Göteborg visar att det inte är art eller grad av handikapp som är avgörande för arbetsmöjligheterna, om man undantar den grupp som har ständigt behov av vård, utan pension får den som icke kan få ett jobb! Kort uttryckt kan man som svar på frågan: Vilka ungdomar pensioneras? säga att det är de som inte kan få något arbete. Har inte vi här i riksdagen ett ansvar för dessa? Svaret måste vara ett klart ja! I reservationen 9 konstaterar vi att utbyggnaden av den skyddade verksamheten avstannat och att detta har försvårat de handikappades ställning. Vi har krävt att sysselsättningsutredningens betänkande Arbete åt handikappade och förslaget om näringshjälp skall bli föremål för en snabb behandling samt att förslaget skyndsamt och med förtur föreläggs riksdagen. Vi har fått avslag på denna hemställan, men jag hoppas, mot denna bakgrund och de handikappades situation, att det finns riksdagsledamöter som sviker sina utskottskamrater och röstar för reservationen — för de handikappades skull och för utvecklingens skull! I reservationerna 10 och 12 föreslår vi en höjning av bidragen till drift av enheten för arbetsprövning/arbetsträning och drift av skyddade verkstäder. Dessa två verksamheter har en direkt anknytning till de handikappades situation i vårt samhälle. När den enskilda och samhälleliga arbetsmarknaden icke svarar upp mot sitt ansvar för att ge alla arbete måste vi bygga särskilda verkstäder, men sådana som efter riksdagsbeslutet i höstas skall kunna drivas lika bra som alla andra industrier och i stiftelseform. Staten skall fr.o.m. den I januari 1980 ta över ansvaret för driftsunderskotten i denna verksamhet. Nu har de statliga bidragen till skyddad verksamhet legat stilla under några år. Detta har lett till att de nuvarande huvudmännen - kommuner och landsting — har måst ta på sig en ökad procentuell andel av driftsunderskotten. Detta kan inte vara riktigt, mot bakgrund av att det är staten som är ansvarig för arbetsmarknadspolitiken. Vi föreslår därför att statsbidragen ökas med 1000 kr. per plats. Detta skulle hjälpa kommunerna i deras hårt ansträngda ekonomi, och särskilt betydelsefullt skulle det vara för de glesbygdskommuner som fortfarande är huvudmän och som har en väl utbyggd verksamhet på detta område. Det finns kommuner där den skyddade verksamheten är bygdens största industri. Dessutom har höjningen, sedd i ett längre perspektiv, också betydelse för kommuner och landsting, då man vid avlösningen skall ta hänsyn till de belopp som kommunerna avlastas när staten tar över ansvaret. Om man nu inte höjer bidraget, kommer det för all framtid att gynna staten och missgynna de nuvarande huvudmännen. Kan ni riksdagskolleger som är aktiva kommunalmän gå emot det socialdemokratiska förslaget? Då skall ni inte heller i framtiden komma och klaga på att kommunerna har dålig ekonomi. Ni medverkar själva till denna utveckling genom att icke ge nuvarande huvudmän för arbetsprövning och arbetsträning och för skyddade verkstäder en välbehövlig ökning av statsbidraget. Jag vädjar till er att stödja den socialdemokratiska reservationen. Och i handikappfrågorna har vi vår reservation nr 11 när det gäller utbildning av handikappade i företag. Detta har diskuterats, och frågan kommer också att diskuteras senare här. Låt mig säga: Detta är också ett led i vår syn på de handikappades rätt till arbete i vårt samhälle. Herr talman! Ännu en gång ber jag att få yrka bifall till samtliga socialdemokratiska reservationer som är fogade till utskottsbetänkandet.

Herr talman! Det är med en känsla av overklighet som man stiger in i den här arbetsmarknadspolitiska debatten. Jag kommer från Malmö. Jag har i går gått runt på varven och diskuterat problematiken där. Jag har sett de många arbetslösa ungdomarna på Gustav Adolfs torg och andra platser.

Här finns inga perspektiv. Här finns inga försök att gå till roten med arbetslöshetsproblematiken och följaktligen ingen som helst politiskt vettig, verklighetsbetonad och realistisk grund för en utformning av svensk arbetsmarknadspolitik. Det är ju inte med hjälp av det kontanta arbetsmarknadsstödet som vi skall garantera allas rätt till arbete. Det är inte genom att bereda folk sex månaders tillfälligt beredskapsarbete och sedan lämna dem därhän som vi skall garantera alla människors rätt till arbete. Att hänvisa arbetslösa ungdomar till samtalsterapi är inte ett sätt att garantera den mänskliga rätten till arbete. Och inte heller kommer man lösningen närmare om man visar upp den uppenbara likgiltighet för den sociala utslagningens och utstötningens problematik som avspeglas i arbetsmarknadsutskottets betänkande här i dag. Där sätter man denna utstötning inte på något sätt i relation till de djupgående samhällsmekanismerna, till det ekonomiska systemet, utan exempelvis vpk:s motion med krav på åtgärder mot utslagning avfärdar man på några få rader med den motiveringen att en hel del av de åtgärder som vi kräver och de frågor som vi tar upp inte hör till utskottet. Jag har märkt, herr talman, att det blivit allt vanligare under den borgerliga regimen att försöka motverka politiskt fruktbara diskussioner i kammaren om stora sociala problem genom att spalta upp dem i administrativa detaljer och ständigt säga till dem som vill ha en mer djupgående diskussion: Det där hör inte hit utan det får vi ta en annan gång — det hör till ett annat utskott, inte detta. Och den tekniken har tillämpats med stor fermitet just när det gäller dagens ärende. Här har exempelvis både vpk och socialdemokraterna motioner om sysselsättningspolitiken i stort, där vi försöker anlägga ett principiellt perspektiv, var och en utifrån sina utgångspunkter. Socialdemokraterna har en mycket ambitiös motion. Vi har också en utförlig motion, som tar upp orsakssammanhangen och som framlägger förslag till ett stort sysselsättningspolitiskt program. Men detta är inte intressant att diskutera enligt utskottet, utan man fullständigt struntar i att över huvud taget behandla vpk:s sysselsättningspolitiska motion. När det gäller den socialdemokratiska motionen plockar man ut några få isolerade punkter ur deras sammanhang och tar upp dem till en ganska summarisk behandling. De många vettiga krav och synpunkter som finns inte bara i vpk-motionen utan också i den socialdemokratiska motionen kommer över huvud taget aldrig till debatt i något meningsfullt sammanhang. Hela debatten reduceras till ett byråkratiskt smågnetande, där orsakerna till den ekonomiska krisen, utslagningen och problematiken när det gäller sysselsättningen över huvud taget inte kommer till behandling. Detta, kammarledamöter, är en reducering av folkrepresentationens politiska roll som är synnerligen oroväckande. Man kan, menar vi, inte ha det på det sättet att man diskuterar smådetaljer utan att ta upp sammanhangen. Man kan inte ha det på det sättet att ju mer politikerna talar i allmänna fraser och allmänna paroller om rätten till arbete, ju mer stiger arbetslösheten. Ju mer de talar om jämställdhet mellan män och kvinnor, ju mer ökar diskrimineringen av kvinnorna i den ekonomiska krisens spår. Vi måste gå till botten med det här problemet. Vi måste börja från början och diskutera orsakerna för att därmed kunna lägga upp ett program för att bekämpa arbetslöshet, utslagning och social utstötning i samhället. Det är för oss i vpk väldigt svårförståeligt hur man över huvud taget kan starta en diskussion om sysselsättningsoch arbetsmarknadspolitik utan att se de grundläggande ekonomiska mekanismerna i det samhällssystem som finns. Det måste ändå vara en utgångspunkt för hur man bekämpar arbetslöshet att man erkänner det faktum att det kapitalistiska produktionssystemet har sina speciella egenheter. Det leder med jämna mellanrum i profitjaktens spår till en överinvestering. Man bygger ut produktionskapaciteten snabbare än vad efterfrågan hinner med, och så kommer efter några år ett läge, där delar av produktionsapparaten måste raseras för att anpassas till efterfrågan. Det leder till ökad utslagning och arbetslöshet. Vi har också det förhållandet att kapitalägarna med vissa periodiska mellanrum drar sig ifrån branscher, regioner och länder som ger mindre vinst. De skuddar stoftet av sina fötter där och flyttar över sina intressen till andra branscher, regioner och länder. Detta tillsammans med ökad monopolisering skapar branschkriser, kapitalflykt och ökad nationell arbetslöshet. Detta ingår alltså i ett mönster av kriser och vågrörelser, där vi för Sveriges vidkommande lika väl som för andra kapitalistiska länder kan iaktta att varje ny nedgång blivit djupare och varaktigare och varje ny uppgång svagare. För varje nedgång och för varje uppgång lämnar samhällsmekanismen efter sig ett ökande antal utslagna, ett ökande antal undersysselsatta, arbetslösa OSV. Kapitalismen är med andra ord oförmögen att skapa arbete åt alla. Den nu rådande krisen utgör en del av ett längre tidsavsnitt i världskapitalismens utveckling som började omkring 1965. Det kännetecknas grovt taget av minskad allmän tillväxttakt, hårdare utslagning och en allmänt stark tillväxt på sikt i skaran av öppet och dolt arbetslösa, undersysselsatta, deltidsoch tillfällighetsarbetare. Det är dessa inre motsättningar som speglas i dagens alltmer absurda och upprörande svenska verklighet. Skriande sociala behov och viktigt tekniskt nyskapande får stå tillbaka. Samtidigt ropar hundratusentals människor på stabilt och meningsfullt arbete. Människornas behov formligen ropar på insatser av händer och hjärnor, på samma gång som tiotusentals ungdomar förtidspensioneras eller passiviseras. I spåren av samhällssystemets förfall kommer social tragik och politisk cynism. Den klassiska svenska arbetsmarknadspolitiken grundlades på 1930-talet. Med Ernst Wigforss i: ledningen byggdes den upp på en tillämpning av Keynes och Beveridges idéer. Full sysselsättning proklamerades som huvudmål. Ökad efterfrågan via statsbudgeten skulle enligt det här synsättet kvantitativt öka produktionen och suga upp de arbetslösa. Genom en viss social omfördelning och utjämning skulle efterfrågan allmänt hållas högre och stabilare. Denna Keynesianska politik var naturligtvis en stimulans åt det kapitalistiska systemet, men den innehöll också många ansatser som riktade sig mot kapitalistklassens intressen. Detta arv från Keynes och Ernst Wigforss har gradvis raserats, och den borgerliga regeringen har varit särdeles framgångsrik i detta raserande. Den ena sidan av den klassiska politiken, statens aktiva roll, har starkt ökat, men insatserna har i gengäld skett allt öppnare på det privata kapitalets villkor. Den andra sidan av politiken har mer eller mindre övergivits. Även socialdemokratin accepterade då den regerade utslagningen och uppdelningen av arbetsmarknaden i A-, B och C-lag. I stället för en omfördelning genom beskattningen av de rika har det kommit mer och mer skatt på nödvändighetsvaror och mindre på kapital och förmögenhet. Detta representerar en anpassning till nya behov hos en kapitalism vars motsättningar djupnar. De arbetande får betala försöken att hålla profiterna uppe med statsstöd. Monopolism och spekulation ökar inflationen, ökar priserna, men det är lönerna och inte kapitalet som får svara för återhållsamheten. Sociala utgifter i samhället ägnas allt mindre åt att utveckla och stärka de arbetandes positioner och alltmer till att nödtorftigt och tillfälligt omhänderta av kapitalismen slagna och skadade människor. 1970-talets politik sådan den förs av den borgerliga regeringen är en stor reträtt från den linje Ernst Wigforss stod för. Svensk sysselsättningspolitik av i dag saknar alla fasta mål. I officiella beräkningar buntar man ihop heltidsoch deltidsarbetande. Man anger hur mycket sysselsättningen behöver öka för att alla skall få arbete. Man fastställer inte vad man skall definiera som full sysselsättning. Man diskuterar inte vid vilken nivå av kvinnornas ekonomiska frigörelse målsättningen för sysselsättningspolitiken skall sättas. Alla proportioner saknas, och i och med det blir också alla åtgärdsprogram sådana att de över huvud taget inte står i någon relation till behoven och målen. Det anges inte som målsättning att man vill minska utslagningen eller få tillfällighetsoch korttidsarbetare över till varaktiga och fullständiga arbeten. Hela politiken kännetecknas av flytande begrepp, brist på målinriktning och praktiska åtgärder som är otillräckliga och vidtas fullständigt i blindo. Det verkliga utgångsläget i svensk sysselsättningspolitik är ungefär följande: Den faktiska sysselsättningen mätt i antal heltidsarbeten minskar. Full och effektiv sysselsättning — dvs. ersättning för arbeten som försvinner, arbete åt alla arbetslösa, ekonomisk självständighet åt alla kvinnor, heltidsarbete åt flertalet av deltidsarbetarna samt bestående arbeten åt tillfällighetsarbetarna — skulle fram till 1995 kräva en nettoökning med ca 900 000. Vad kräver lösningen av ett så enormt problem? Det är enligt vårt sätt att se omöjligt att tänka sig denna fråga enbart i ett traditionellt parlamentariskt perspektiv. Främst fyra ting framstår som nödvändiga för en lösning på sikt av arbetslöshetsoch utslagningsproblemet: 1. En bred folklig och facklig mobilisering och aktivitet för krav på rätt till arbete. 2. Omfattande förändringar i näringslivets struktur och linjerna för den teknologiska utvecklingen. 3. Utvidgning av den församhälleligade delen av produktionslivet och ingrepp mot storfinansens maktställning. 4. På sikt övergång till ett socialistiskt produktionssätt och upprättande av en socialistisk planekonomi. Givetvis är hela denna lösning en fråga på sikt — den är i sig själv en samhällsprocess, vars naturliga slutpunkt är övergången till ett annat samhällssystem. Vpk:s program för kamp mot kris och arbetslöshet utgörs av en rad åtgärder och specialprogram. Dessa beror av och stöder varandra. Förutsättningen för deras genomförande är en bred och medveten aktivitet bland de arbetande och en beredskap att med konkreta kampåtgärder ge eftertryck åt ställda krav, såväl lokalt som nationellt. Jag skall här försöka sammanfatta de viktigaste punkterna i vpk:s sysselsättningsprogram för kamp mot kris och arbetslöshet. Vi menar att det är ett sådant program man skall diskutera. Avsikten med en sysselsättningspolitik och en arbetsmarknadspolitik som verkligen ligger i de arbetandes intresse måste vara att onödiggöra alla socialhjälpsåtgärder, onödiggöra nödlösningar som tillfällighetsarbeten, kontant arbetsmarknadsstöd m.m., och skapa fasta, trygga, meningsfyllda arbeten, över vilkas administration och utformning de arbetande har ett grundläggande och avgörande inflytande. Först och främst menar vi att man måste genomföra vissa omedelbara försvarsåtgärder mot det sätt på vilket krisen drabbar de arbetande. Det är åtgärder som är avsedda att stoppa ytterligare avskedanden och sätta spärr för storfinansens ansvarslösa flykt undan problemen. Vi menar att man borde ha en lag som förbjuder permitteringar och avskedanden vid alla arbetsställen med mer än 50 anställda med mindre än att likvärdigt arbete kan erbjudas på orten eller i dess omland. Vi menar att man måste genomföra omedelbara åtgärder för att minska ungdomsarbetslösheten. Detta har vi utvecklat i en särskild vpk-motion. Vi menar att man omedelbart måste sätta stopp för all industriutflyttning och införa skärpt restriktivitet mot kapitalutförsel över landets gränser. Det andra avsnittet i vårt sysselsättningspolitiska kampprogram gäller upprättande av vad vi kallar statliga basindustrier. Vi menar att ett stort och långsiktigt statligt industriprogram måste läggas upp. Industrierna skall vara basindustrier i den meningen att de utgör basen, drivmotorn, för en industriell och teknologisk utveckling i landets skilda regioner. Statsindustrierna skall ta sikte på att kraftigt höja graden av förädling i den svenska produktionen. De skall ta fram delvis nya, alternativa produkter och teknik. Högt avancerade maskiner och redskap, utrustning för moderna trafiksystem, apparatur för styrteknik, produktion av hela idé och systemlösningar — detta måste vara den allmänna inriktningen av en ny teknisk industriell våg i Sverige, som skall bäras upp av dessa statsindustrier. Detta har många fördelar. Industri för högt driven förädling växer allmänt sett långt snabbare än traditionella industrityper — de tunga industrierna som ståloch skogsindustri. De nya produkterna kan ersätta traditionella exportvaror, vilkas marknad nu vacklar. Den internationella marknaden är generellt sett mer expansiv för denna nya typ av produkter än för de gamla, klassiska svenska exportvarorna, halvfabrikat och traditionella verkstadsprodukter. Marknaden för de högt förädlade produkterna är allmänt sett också mindre konjunkturkänslig. Med höjd förädlingsgrad och mer förfinad teknik följer större behov av mänsklig arbetsoch tankeinsats. Detta ger en större vikt åt den mänskliga sidan i produktionen och ger en utgångspunkt för de arbetandes ökade inflytande. En given insats av elkraft och olja ger i avancerad lätt industri mångdubbelt fler arbetstillfällen än i tung industri. En förändrad industristruktur av det nämnda slaget minskar alltså rovdriften på naturresurser, sparar energi och är över huvud taget gynnsammare för den biologiska miljön. Avancerad lätt industri är i högre grad möjlig att bedriva i samverkande mindre enheter — den är inte nödvändigtvis beroende av extrem koncentration. Det ger fördelar i form av större möjlighet att utlokalisera enheter till hotade orter. Fler och säkrare arbeten, teknisk förnyelse, bättre energihushållning, miljömässiga fördelar, nya exportmöjligheter — allt utgör fördelar med denna typ av strukturell utveckling. Dessa nya statsindustrier får inte bli kopior av de nuvarande med den hårda hierarki och den kapitalistiska ledningsfilosofi som behärskar dessa. De nya industrierna skall från början ges en demokratisk förvaltningsstruktur med majoritet för de arbetande i alla ledningsorgan och vidsträckta rättigheter för de arbetande själva att lägga upp organisation, löneform och miljö. Det tredje avsnittet i vårt sysselsättningsprogram är rubricerat Förnyelse av trafikväsendet. Det innehåller krav på ett investeringsprogram för att bygga ut kollektivtransportnätet till högsta tekniska kapacitet. Det försummade och efterblivna järnvägsväsendet samt den kollektiva lokaltrafiken utgör de stora objekten. Den inrikes sjöfarten utgör ett kompletterande avsnitt. Nya driftoch byggnadsanläggningar, ny materiel, ny styrteknik — dessa nya och ökade behov ger arbeten inom en rad yrkesområden. Utbyggnadsprogrammet ger dessutom effektivare transporter och lägre varukostnader. Det reducerar behovet av privatbilism och förbättrar tätortsmiljöerna. Det sparar energi jämfört med ett system som alltmer har byggts upp på privatbilism och tunga vägtransporter. Utbyggnaden bildar slutligen en viktig och säker nationell marknad för de nya statliga industrierna och deras produkter. Den fjärde stöttepelaren i vårt program är insatser för sociala bristområden. Vi menar att det är nödvändigt med ett stort, brett program för att bekämpa de sociala och miljömässiga bristerna i samhället. De viktigaste områdena är kort uttryckt: Barntillsynen måste byggas ut till fullständig behovstäckning och kvalitativt starkt förbättras. Behoven kräver ungefär en tiodubbling av dagens platsantal. Större personaltäthet och en ny, mer utvecklande pedagogik är ett parallellt mål. Bristerna inom kroppssjukvården måste angripas på allvar. Främst den öppna och förebyggande vården byggs ut. Långtidsvården ges tillräckliga resurser. demokratiskt inriktade behandlingsgrupper och kollektiv mångdubblas. En stor offensiv genomförs mot bristerna i arbetsmiljön. Obligatoriska och sänkta gränsvärden för alla farliga ämnen införs. Ny teknik appliceras för att bekämpa de alltmer påtagliga föroreningsoch bullerproblemen. En rehabilitering av undermåliga bostadsområden och trafikmiljöer genomförs. Yttermiljö och social miljö i segregerade förstadsområden saneras. Insatser för att öka och förbättra utbildning på alla nivåer planeras och genomförs. Den nya industrin och de sociala satsningarna kräver forskning och undervisning av en ny typ, ett starkare betonande av de arbetandes självständiga och skapande kunnande. Dessa skilda satsningar skapar redan i sig själva ett starkt ökat antal arbetstillfällen. De utgör en stimulans åt anläggningsverksamhet och ny industri. I programmets femte punkt menar vi att man som ett led i att bekämpa arbetslösheten måste förkorta den allmänna arbetsdagen — sju timmars arbetsdag nu med sikte på sex timmars arbetsdag om några år. Detta skulle framtvinga nyanställningar inom en rad sektorer av arbetslivet. Det innebär också ett stärkande av de breda lagrens reella köpkraft och en social och ekonomisk omfördelning. Arbetstidsförkortningen är dessutom en nödvändighet i kampen mot stress och utslagning och för en stärkt maktpolitisk roll för de arbetande i produktion och samhällsliv. I den sjätte punkten säger vi att man måste genomföra en bred kamp mot storfinansens maktställning. En medveten industripolitik och social satsning kräver stora resurser. Nytt kapital måste fram. Kapitalströmmarna måste kunna styras. Detta kräver: De växande AP-fonderna sätts in i utvecklingen av de nya statliga industrierna. Skärpt skatt på bolag och förmögenheter samt minskade militära rustningar. Detta kan ge en del av utrymmet för ökade satsningar på sociala bristområden. Ett gradvis genomförande av sysselsättningsprogrammet ger på sikt också minskade behov av offentliga tillfällighetsoch beredskapsarbeten och en minskad AMS-byråkrati. Samhällsfonder förvaltade av de arbetande måste upprättas bl.a. genom att årligen en viss del av aktiekapitalet i större privatföretag avsätts. Samhällsfonderna skall enligt vår mening göras självständiga från bolagens administration. De skall förvaltas av de arbetande inom respektive företag och bransch. De skall utgöra självständiga medel för en investeringsoch strukturpolitik i de arbetandes intresse. Vpk:s här i grova drag framlagda program är den enda typ av systematiskt angrepp på den stora arbetslöshetsproblematiken som är förenlig med effektiv kamp mot undersysselsättningen i samhället. Programmets olika avsnitt betingar i långa stycken varandra och utgör en sammanhängande helhet. Satsningarna på trafik och sociala bristområden innebär en utvidgning av den nationella marknaden och en bas för de statliga industriernas avsättning. De nya satsningarna på ökat mänskligt kunnande är förutsättningen för uppbyggnaden av en ny teknologisk bas för produktionen. Kamp för verklig makt åt de arbetande framgår som en logisk följd av kampen mot arbetslösheten. Detta program skulle medföra stora strukturella förskjutningar i produktion och ägande, och det skulle allvarligt försvaga storfinansens maktställning. Programmet utgör emellertid inte i dessa delar ett avskaffande av de kapitalistiska produktionsförhållandena i allmänhet. De nya statsindustrierna skulle alltjämt arbeta under kapitalistiska villkor, även om deras inriktning och deras sammankoppling med en marknad, som bygger på ökade samhällsinvesteringar, väsentligt modifierar de villkoren. Men så länge kapitalism råder kommer naturligtvis alltjämt nya skaror av arbetslösa och utslagna fortskridande att framskapas. Varje steg i ett sådant här programs genomförande kommer dock att möjliggöra en effektivare kamp mot detta problem. Den logiska slutpunkten i denna utveckling är övergången till en socialistisk planekonomi. I planekonomin är profiten, den privata vinsten, avskaffad som styrningsfaktor i produktionen. Produktion och investeringar utgår från folkflertalets medvetna behov. Utslagning, arbetslöshet, undersysselsättning är för alltid avskaffade. De arbetandes makt över produktionen och samhällslivet är slutgiltigt fastställd. Herr talman! Med detta anförande yrkar jag bifall till de vpk-motioner som är behandlade i arbetsmarknadsutskottets betänkande.

Herr talman! Först ber jag att få instämma i Bengt Fagerlunds uttalande om det utomordentligt stora värde som full sysselsättning och målsättningen rätt till arbete åt alla har. Det råder fullständig politisk enighet om den målsättningen. Det är sannerligen inte fråga om likgiltighet som Jörn Svensson ville göra gällande från talarstolen alldeles nyss, utan det är en förstahandsuppgift för regeringen och den majoritet som stöder regeringen här i riksdagen. Jag vill i mitt anförande inte enbart begränsa mig till rena sakfrågor i bil. 15 till statsverkspropositionen utan också ta upp principiella och allmänpolitiska frågor. Jörn Svensson beklagade att man inte tog upp dessa frågor i utskottsbetänkandet. Han beklagade den snäva behandling vpk-motionen hade fått. Den förutsätter ju ett annat samhälle, ett socialistiskt och kommunistiskt, men det vill inte svenska folket ha. Det vill ha ett demokratiskt samhälle med en socialt ansvarig blandekonomi. Skall man ta upp en ideologisk debatt här i riksdagen om en helt annan utformning av vårt samhälle, är det mycket lämpligare att ta upp en sådan diskussion i den allmänpolitiska debatten eller eventuellt i den stora ekonomiska debatten. Vårt land har mycket hårt drabbats av den långvariga internationella lågkonjunkturen. Som Bengt Fagerlund nämnde finns det 7 miljoner arbetslösa i Europa. Samtidigt genomgår den högt industrialiserade världen, inte minst vårt land, en djupgående strukturförändring inom flera från sysselsättningssynpunkt mycket viktiga näringar. Vi befinner oss mitt inne i en djupgående förändring inom bl.a. stål-, varvsoch tekoindustrin. Därför mister vi åtskilliga arbetstillfällen, och därför är det också minst lika angeläget nu som tidigare att tillskapa nya arbetstillfällen. Målsättningen 400 000 nya jobb är naturligtvis minst lika aktuell som tidigare. Från centern talar vi minsann om den frågan lika mycket nu. Denna förändringsprocess sprider sina verkningar inom ett otal anknytande näringar. De internationellt betingade problemen har samtidigt inneburit mycket påfrestande valutastörningar. Den sjunkande dollarkursen gastkramart.ex. massaoch pappersindustrin f. n. Vårt lands höga kostnadsläge rusade i väg främst under åren 1975 och 1976 — kostnadsläget steg då ungefär 2096 mer än i våra konkurrentländer. Vi förlorade av den anledningen sedan många år mödosamt förvärvade marknadsandelar för vår export men också marknadsandelar på vår hemmamarknad. Stora delar av vår industri måste köra med starkt reducerad kapacitet, och ändå växte lagren. De måste nu avvecklas på en trög marknad. Vi anser inte att vi har någon nämnvärd hjälp att vänta av en eventuell konjunkturuppgång ute i världen. Socialdemokraterna har alltså fel om de tror att regeringen väntar på detta och att det skall lösa våra problem. Vi måste lösa dem genom egna ansträngningar. Riksdagen har beslutat om en rad åtgärder för att återställa vår konkurrenskraft och i övrigt komma till rätta med de problem som socialdemokraterna lämnade efter sig. Jag skall inte nu göra en uppräkning av dem, då de har diskuterats i många andra sammanhang —i näringsutskottet, i finansutskottet och i remissdebatter. Vissa av åtgärderna har oppositionen accepterat och andra högljutt opponerat mot. Man har exempelvis protesterat mot devalveringarna och frigörandet av vår valuta från den tyska marken. I dag måste t.o.m. framstående socialdemokrater medge att devalveringen var riktig, ja t.o.m. att den har lyckats. Den förre utrikesministern, inrikesministern och riksbankschefen Krister Wickman har nyligen uttalat detta. Devalveringen har tillsammans med andra åtgärder skapat förutsättningarna för den ökade exporten, avvecklingen av våra överlager och förbättringen av vår valutareserv, som har pågått under de senaste månaderna och som för februari uppgick till plus 600 milj.kr. Det var mycket glädjande att avtalsrörelsen kunde föras i hamn så snart och på ett så ansvarsmedvetet sätt. Givetvis har den förda politiken skapat förutsättningar för det. Sviterna efter 1975 och 1976 års kostnadsstegringar med påföljande exportsvårigheter, som ledde till sjunkande industriproduktion, måste vi nu slita med. Den lön som vi kan ta ut hänger på sikt ihop med produktionsresultatet. Regering och riksdagsmajoritet har inte tvekat att i det svåra läget helhjärtat satsa på att bevara sysselsättningen. Mer och mer står detta klart för gemene man. Vulgärpropaganda slår inte igenom på det sätt som man kanske hade väntat. Folk på verkstadsgolvet förstår bättre. När våra produkter är så dyra att de inte kan säljas, förstår de att det är felaktigt att genom politiska beslut fördyra produktionen ännu mer. Det har varit och är såvitt jag förstår alltjämt socialdemokraternas alternativ. 6 96 i högre arbetsgivaroch socialavgifter — i inre stödområdet skulle det ha varit 8 96 — skulle vi ha haft om socialdemokraterna suttit vid regeringsmakten. Det skulle ha ökat kostnadsläget för produktionen eller alternativt i motsvarande grad ha begränsat löneutrymmet. Man säger ju att arbetsgivaravgifterna avräknas vid löneförhandlingarna. Nu har vi facit av lönerörelsen för åtminstone industrin. Vi kan ganska väl räkna fram hur socialdemokraternas alternativ skulle ha minskat lönerna eller ökat produktionskostnaderna och därigenom försvårat konkurrenskraften, eller ökat inflationen. Med 6 96 i högre avgifter på arbetskraften hade kommuner och landsting drabbats hårt. Det hade oundvikligen lett till mycket stora skattehöjningar, vilket skulle ha drabbat de mindre inkomsttagarna mest på grund av att kommunalskatten är proportionell. Kommunernas möjligheter att genomföra den angelägna förbättringen av sjukoch åldringsvården liksom barnomsorgen skulle ha kraftigt försvårats. Det skulle samtidigt ha fått negativa följder för sysselsättningen inom den offentliga sektorn, som ju som regel är mycket personalkrävande. Den politik som förts har lett till förutsättningar för ett snabbt avtal på arbetsmarknaden. Staten har inte i förväg intecknat löneutrymmet. Produktionen har erhållit möjligheter att återfå konkurrenskraften. Kommunerna, som redan är hårt pressade, har sluppit belastningen av bl.a. ytterligare arbetsgivaroch socialavgifter i storleksordningen 6 96. Jag skulle vilja be Bengt Fagerlund att uppge namnet på det socialdemokratiska landstingsråd och kommunalråd som vill ha höjda arbetsgivaravgifter i storleksordningen 6 96. Jag hoppas att Bengt Fagerlund kan ge ett svar. Vad skulle en sådan höjning ha inneburit för kommuner och landsting? Enligt uppgift är lönesumman för landstingen ca 13,5 miljarder kronor och för kommunerna ca 25,5 miljarder kronor, vilket tillsammans gör 39 miljarder kronor. Av den summan utgör 9 miljarder kronor statliga löner till befattningshavare i kommuner och landsting. Alltså betalas netto 30 miljarder kronor av landstingsoch kommunalskatter. 6 96 på 30 miljarder kronor blir 1,8 miljarder kronor. Med hänsyn till antalet skattekronor är ca 1,8 miljarder en skattehöjning med ganska exakt 1 kr. enbart genom socialdemokraternas förslag beträffande arbetsgivaroch socialavgifter. Men man får inte bara denna effekt av förslaget. Socialdemokraterna säger att man vid löneförhandlingarna skall avräkna arbetsgivaravgifterna. Lönerna blir lägre. Lägre löner ger en ännu större negativ effekt än jag tidigare nämnde i fråga om den direkta effekten av en höjning av arbetsgivaravgiften, nämligen ganska exakt 1 kr. skattehöjning. Det räcker alltså inte med 2 kr. i skattehöjning utan följden av socialdemokraternas förslag blir betydligt större.

Denna effekt har stor betydelse för sysselsättningen inom den offentliga sektorn. Och som sagt, Bengt Fagerlund, kom med namnet på det socialdemokratiska landstingsråd och kommunalråd som vill ha en höjning av arbetsgivaravgiften av den storlek som skulle bli följden av en socialdemokratisk politik! För att slå vakt om sysselsättningen har regering och riksdagsmajoritet satsat mer än någon annan tidigare regering i Sverige för att rädda sysselsättningen såväl i strukturella krisbranscher som i övrigt inom näringslivet på både kort och lång sikt. Varken på det s.k. dukade bordet eller i kanslihuset, om man så vill, lämnade den gamla regeringen efter sig några program eller förslag till lösningar på de kriser — akuta och framtida — som den gamla regeringen måste ha varit medveten om ganska långt före regimskiftet, t.ex. teko, stål och varv. Den nya regeringen fick börja med att städa upp. Regeringen — inte minst industridepartementet — har enligt mitt förmenande utvecklat en imponerande aktivitet i jämförelse med den tidigare, socialdemokratiska regeringen. Centerns krav på ett näringslivsprogram motsatte sig socialdemokraterna varje gång vi framförde det motionsledes under 1970-talet. I dag borde socialdemokraterna känna detta ansvar såsom nejsägare mycket tungt. Även socialdemokraterna måste väl nu erkänna sitt stora felgrepp i detta fall, då man nu begär program och samordning på område efter område inom näringslivet. Men nu är socialdemokraterna på efterkälken. Ganska snart efter regimskiftet grep sig den nya regeringen an med uppgifter på såväl lång som kort sikt, bl.a. att utarbeta program och riktlinjer för en långsiktig näringspolitik - och samordnad näringspolitik, vilket vi ju inte har i dag. Riksdagen har redan fattat en rad beslut som utgör steg på vägen mot ett progressivt och decentraliserat näringsliv. Ett par exempel på det är småföretagspropositionen och energisparpropositionen. Den senare innebär att man får en mycket stark sysselsättningseffekt utöver det ordinarie byggnadsprogrammet. I pengar räknat innebär propositionen investeringar och besparingar på 32-39 miljarder kronor under en tioårsperiod. Åtgärderna är lönsamma såväl för den enskilde som för samhället, och de kan också gynnsamt påverka bytesbalansen. Allt det här betecknar nu oppositionen som en defensiv politik. Nederst på s. 52i utskottsbetänkandet står det så här: ” Åtgärder syftande till mera aktiva ingrepp för att lösa de mera djupgående strukturproblemen har saknats.” Det tycker jag är ett ganska fantastiskt påstående. Jag skulle gärna vilja att Bengt Fagerlund kommenterade det i sin eventuella replik. Man kallar sin enligt vår mening stereotypa arbetsgivaravgiftspolitik och fastlåsta valutapolitik för offensiv. Det måste vara ett försök att göra tanken till ordets fånge. Socialdemokraternas politik skulle ha inneburit att vårt näringsliv haft ett ca 20 96 högre kostnadsläge än i dag till följd av dels de 6-8 96 högre arbetsgivaravgifterna, som jag tidigare har berört, dels uteblivna devalveringar och dels fortsatt bindning till den tyska marken inom valutaormen. Jag vill också fråga Bengt Fagerlund: Har socialdemokraterna ändrat sig på den här punkten eller håller ni fortfarande fast vid en politik som skulle ha lett till ett 20 96 högre kostnadsläge för svensk exportindustri? Socialdemokraternas s.k. strukturfond kan ju inte lösa våra kostnadsproblem och inte heller förhindra skattehöjningar i kommuner och landsting på grund av höjda arbetsgivaravgifter. Strukturfonden är, som industriministern flera gånger har påpekat, helt onödig eftersom vi redan har det instrumentet i vår arsenal. Socialdemokraterna ägnar en betydande del av utrymmet i sina reservationer åt de samhällsekonomiska och näringspolitiska frågorna, som ju har behandlats i andra utskott. Men jag vill gärna understryka att dessa frågor har ett stort intresse och stor betydelse för hur vi primärt skall lösa sysselsättningsfrågorna i vårt samhälle. Därför är det i och för sig riktigt att i en debatt om sysselsättningsoch arbetsmarknadspolitik ta upp principiella frågor utöver de rena sakfrågorna som behandlas i bilaga 15 i budgetpropositionen. En balanserad samhällsekonomi och fullt utnyttjande av näringslivets produktionsapparat kan bäst lösa sysselsättningsproblemen. Om detta mål tycks vi vara helt ense över partigränserna; det är bara vägarna att nå målet som vi inte är alldeles eniga om. Trots de 15 reservationerna i utskottsbetänkandet är ändå enigheten påfallande i fråga om arbetsmarknadspolitikens betydelse och huvudinriktning. De socialdemokratiska reservationerna tycker jag är ganska små. Flera av dem behandlar frågor som redan är avklarade eller som utreds, remissbehandlas eller bereds i departementen och om vilka förslag väntas till riksdagen i en nära framtid. I den mån det finns meningsskiljaktigheter är de oftast av marginell betydelse. Den goda effekten av arbetsmarknadspolitiken visar också att vi har fört och för en ganska bra arbetsmarknadspolitik här i landet. Enigheten om den politiken är av stor betydelse för att vi skall kunna nå ännu bättre resultat. Vilka resultat har vi då nått hittills? Ja, statistiskt kan vi redovisa siffror som man tidigare uppmärksammat och som f.n. uppmärksammas ute i Europa. Låt mig bara peka på några siffror. 1971-1972 hade vi 100 000 resp. 107 000 arbetslösa och sammanlagt 3 860 000 människor sysselsatta på arbetsmarknaden. År 1977 hade vi 75000 registrerade arbetslösa och 4 100 000 människor i sysselsättning på arbetsmarknaden. 1977 ökade faktiskt sysselsättningen i Sverige. Det var kvinnorna som stod för ökningen. De har ökat i antal på arbetsmarknaden under 1970-talet, medan antalet sysselsatta män har minskat något. Denna utveckling stämmer inte riktigt med Jörn Svenssons framställning av den ödesfilosofi som man från kommunistiskt håll gärna för fram rörande de fria demokratiska staternas ekonomiska system. I sysselsättningsfrågorna måste kvinnornas möjligheter särskilt uppmärksammas. Även för dem har vi en inte helt negativ bild för 1970-talet. År 1971, Ungdomarnas situation är också något som måste speciellt uppmärksammas. År 1971 var 660 000 ungdomar i åldern 16-24 år i arbete. För 1977 redovisas samma siffra, alltså 660 000, men då är att märka att antalet ungdomar i denna ålder hade minskat med 120 000 under åren däremellan. Sålunda är en betydligt större andel av ungdomsgruppen nu i arbete. Men naturligtvis är det ändå nödvändigt att vidta åtgärder för att snabbt föra in arbetslösa ungdomar på arbetsmarknaden. Åtskilliga åtgärder har också vidtagits i det syftet. En annan sak som är värd att uppmärksamma är de s.k. latent arbetssökande, alltså människor som skulle kunna ta ett arbete om det fanns något på hemorten. År 1970 var de latent arbetssökandes antal 121 000, varav 104 000 kvinnor. År 1977 var antalet 48 000, varav 35 000 kvinnor. Det har således skett en förbättring av sysselsättningen för denna kategori. Men 4-5 96 av den arbetskraft som nu är sysselsatt här i landet har arbete genom samhälleliga arbetsmarknadsåtgärder. Detta visar hur viktigt det är att vi får fart på näringslivet igen. Det är inte minst viktigt för att ungdomen snabbt skall komma in på arbetsmarknaden. Regeringen har nu också tillsatt en särskild ungdomsdelegation. I förra veckan lade regeringen fram en proposition om ungdomssysselsättningen. Men detta — och det som tidigare gjorts — är naturligtvis inte tillräckligt för att få in ungdomarna i arbetslivet. Våra strävanden i det stycket måste oförtrutet fortsätta. Bengt Fagerlund berörde i sitt anförande även reservationerna 9 och 12, där de skyddade verkstäderna och den handikappade arbetskraften och dess ställning på arbetsmarknaden behandlas. Riksdagen har redan beslutat i denna fråga. En organisationskommitté skall förhandla med de nuvarande huvudmännen om övertagandet, och det är naturligtvis viktigt — här delar jag helt Bengt Fagerlunds uppfattning — att detta går så fort som möjligt. Men det måste givetvis ta sin tid. Riksdagsbeslutet innebär att när staten övertar ansvar och kostnader för de skyddade verkstäderna sker detta under förutsättning att motsvarande kostnader minskas för andra kommunala aktiviteter, som naturligtvis också blir dyrare tills överförandet skett. Enligt utskottets mening bör därför bidragen inte ändras nu under pågående förhandlingar. Arne Fransson kommer att mera ingående behandla de frågor som tas upp i reservationerna 9-12 liksom också jämställdhetsfrågorna. Reservationen 13 av Allan Gustafsson följer upp en motion av bl.a. tredje vice talmannen Karl Erik Eriksson, där Karlstad förordas som lokaliseringsort för den nya centrala stiftelsen för skyddade verkstäder. Här finns det en rad motioner där olika orter förordas. Riksdagen beslöt 1977 att organisationskommittén som skall förhandla om överförande av skyddade verkstäder också skall pröva frågan om lokaliseringsort för den centrala stiftelsen. Regeringen förutsätts i denna lokaliseringsfråga återkomma till riksdagen sedan frågan prövats av organisations kommittén. Utskottet anser därför att motionerna inte nu bör föranleda någon åtgärd. De övriga reservationer som jag inte berört i mitt anförande kommer för centerns del att behandlas av Allan Gustafsson och Arne Fransson. I inrikesutskottet har vi denna gång för att få en meningsfull diskussion försökt att samordna debatten, så att talare som ämnar ta upp samma frågor i reservationerna kommer att stå nära varandra på talarlistan. Herr talman! Jag ber att med det sagda på alla punkter få yrka bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan.

Herr talman! Jan-Ivan Nilsson svarade inte på de frågor jag ställde till honom, och jag hinner ju inte med dem han ställde till mig. Men låt mig ta upp det här näringspolitiska programmet. För tredje gången berör Jan-Ivan Nilsson denna fråga i kammaren och han säger: Socialdemokraterna avslog vår motion om ett näringspolitiskt program. Får jag då bara läsa den första punkten i programmet där det står att ”——— näringspolitiken särskilt inriktas på ett decentraliserat”, alltså inte ens så långt möjligt decentraliserat, ”näringsliv och främjande av de mindre företagens utveckling”. I näringsutskottets betänkande 1975/76:54 står bl.a. följande: ”Utskottet vidhåller sin tidigare bedömning att den föreslagna formen för ett fortsatt näringspolitiskt programarbete ter sig orealistisk.” Det var inte bara socialdemokrater utan också Jan-Ivan Nilssons borgerliga vänner i regeringen f. n. som var fullständigt överens om detta. Därför anser jag att det där utan vidare kan kastas under bordet. Inte heller har någon förut tagit upp den här saken. Sedan tycker Jan-Ivan Nilsson att det är fruktansvärt att vi skriver att regeringen har fört en defensiv politik. Men låt mig ta ett exempel, Jan-Ivan Nilsson. I dag går 10 900 byggnadsarbetare arbetslösa. Samtidigt har vi en brist på bostäder i många orter här i landet. Vad gör regeringen för att ge dessa 10 900 byggnadsarbetare jobb? Det kan dessutom påpekas att ett sådant arbetstillfälle ger jobb för kanske fem andra arbetare inom industrin. När vi sist hade en bostadsbrist i vårt land under en socialdemokratisk regim byggde vi till den siste byggnadsarbetaren för att ordna bostäder. Vad gör ni i dag? Är det inte en defensiv politik när ni inte skapar möjligheter till ett byggande som kan leda till inte bara en rätt till arbete utan också en rätt till en hygglig bostad för alla? Det är sådana saker som är en defensiv politik i detta sammanhang. Jag har nu en halv minut kvar av min replik. Jan-Ivan Nilsson tar vidare upp frågorna om devalveringen, valutareserven osv. Ja, vad har devalveringen lett till? Jo, till att de som spekulerade i valutor tjänade mellan 600 och 800 milj.kr. Och vilka får betala detta? Jo, det är Sveriges löntagare, vilkas löner enligt Jan-Ivan Nilsson är för höga.

Herr talman! Jan-Ivan Nilsson är den verklige mästare i den borgerliga strutspolitiken när det gäller att krypa undan från en diskussion om de utslagnas och de socialt utstöttas problem. Nu har han slutit cirkeln genom att hänvisa till att den diskussion som jag har försökt föra här borde tas upp i remissdebatten. Jag tog upp den sent i höstas i en allmänpolitisk debatt. Det var ingen borgerlig ledamot som ens kommenterade de problem jag diskuterade. Sedan försökte jag ta upp frågan vid en alkoholpolitisk debatt i riksdagen för någon månad sedan, men då fick jag veta att det problemet inte hörde hemma i detta sammanhang. Då skulle man diskutera maskrosvin och utskänkning. Det skulle i stället höra hemma under socialutskottet. Så kom utslagningen, alkoholfrågor och liknande spörsmål upp häromdagen i socialutskottet. Men då hänvisade man till att det fanns så många utredningar på området att utslagningsproblematiken inte skulle diskuteras vid det tillfället. Nu försöker jag återigen ta upp den och blir hänvisad tillbaka till remissdebatten. När skall vi ta upp den sociala utstötningens problematik och när skall de borgerliga se i ögonen att den sociala utstötningen och utslagningen är en produkt av det ekonomiska systemet och inte beror på de utslagnas mindervärdighet eller oförmåga att klara sig i samhället? Den beror i stället på sociala och ekonomiska förhållanden. Det skall också ni borgerliga ledamöter tvingas att se i ögonen. Jan-Ivan Nilsson hyser tydligen vidare den illusionen att sysselsättningen i samhället ökar därför några siffror i AKU:s statistik visar att antalet sysselsatta stiger. Han har då inte förstått något av denna problematik. Då är det också förståeligt att man på det hållet är så fullständigt perspektivlös, passiv och utan program för att bekämpa de allvarliga problem som massarbetslösheten medför. Man kan få antalet sysselsatta att öka på många sätt. Det är två ting som man måste hålla i minnet när man försöker utläsa något av siffrorna på detta område, vilket Jan-Ivan Nilsson tydligen med ringa framgång har försökt göra. Först och främst har hela den stora armén av undersysselsatta, deltidsarbetare, arbetslösa och tillfällighetsarbetare ständigt ökat sedan 1950 talets slut, och den slår under den borgerliga regeringen alla rekord. Sedan är det dessutom så att i antalet sysselsatta inräknas de sjukskrivna, vilkas antal har ökat kolossalt. Det är alltså en skenbar ökning. Man kan också öka antalet sysselsatta genom att slå sönder heltidsarbeten i deltidsarbeten. Om man slår sönder en miljon heltidsarbeten i deltidsarbeten, får jag ungefär två miljoner sysselsatta i stället, och det är det som har skett. Jan-Ivan Nilsson förstår inte att det han försöker framhålla som en ökad sysselsättning är ett sken. Mätt i heltidsarbeten har sysselsättningen minskat under den borgerliga regeringens tid medan arbetslösheten och undersysselsättningen kraftigt ökat.

Herr talman! Jag har inte ambitionen att göra Jörn Svensson nöjd med mina diskussionsinlägg och jag har ingen förhoppning om det heller. Men jag ber att få uttala min stora beundran för den energi som Jörn Svensson har när det gäller att ta upp frågor om ett kommunistiskt samhällssystem. Han hoppar in med sitt budskap på frågan om maskrosvin och allt vad det kan vara. Det må han ha möjligheter till i fortsättningen också. När jag tog upp en mer allmänpolitisk diskussion trodde jag att det i någon mån skulle tillmötesgå Jörn Svenssons intresse, men så var inte fallet. Jag följde mycket noga med Bengt Fagerlunds anförande, och jag tycker att jag i mitt anförande på varje punkt gav Bengt Fagerlund besked i vad gäller sakfrågor. När det gäller centerns näringslivsprogram hänvisar Bengt Fagerlund till de tidigare utskottsbetänkanden där socialdemokraterna inte var ensamma om att avstyrka centerns motioner i det avseendet. Nu ber jag bara att få hänvisa till att regeringen de facto arbetar med ett samlat näringsprogram, varav riksdagen har tagit del och även beslutat om ett par steg. Beträffande byggnadsverksamheten vet vi att det är trångt på kapitalmarknaden. Regeringen har höjt lånetaket i ett par omgångar och vidtagit en del andra åtgärder, som har diskuterats i samband med interpellationssvar och vid behandling av betänkanden från civilutskottet. Jag har ingen anledning och inte tid heller att gå in på det närmare. Jag vill än en gång erinra om den stora sysselsättning som energisparpropositionen ger möjligheter till. Bengt Fagerlund har också i arbetsmarknadsutskottet deltagit i och tillstyrkt olika åtgärder i anledning av denna proposition. Vi har ett enhälligt uttalande från arbetsmarknadsutskottet om det värdefulla i att fullfölja energisparpropositionen. Den kommer att ge en mycket stor sysselsättning över hela landet i både små och stora orter. Sedan, herr Fagerlund, kom med namnen på de kommunalråd eller landstingsråd som vill öka arbetsgivaravgiften och de kommunala kostnaderna med det procenttal som socialdemokraternas politik skulle ha inneburit! Svara också på frågan: Har socialdemokraterna ändrat sin inställning när det gäller devalveringen och bindningen av vår valuta till den tyska marken — två åtgärder som skulle ha inneburit en kostnadsökning för svensk exportindustri i storleksordningen 20 96?

Herr talman! Det är en fantastisk fråga som Jan-Ivan Nilsson upprepar, nämligen vilket kommunalråd eller landstingsråd som vill ha 6 procents höjda arbetsgivaravgifter. Jag förstår inte varför Jan-Ivan Nilsson kräver mig på besked i det avseendet. Jag känner inte alla kommunalråd och landstingsråd. Men vad jag vet är att de vill att man skall få sysselsättning. Om jag tar Lessebo kommun, så är vi mer betjänta av att få behålla sågen i Lessebo och betala arbetsgivaravgift. Dessutom är talet om 6 96 förut motbevisat här i kammaren. Man lägger ihop vissa ting och kommer fram till en siffra som är helt annorlunda. Skapa sysselsättning i Strömsnäs bruk i stället för att lägga ned pappersbruket! Det är invånarna betjänta av. Vilket landstingsråd eller kommunalråd i den regionen är intresserad av att det blir arbetslöshet? Kan Jan-Ivan Nilsson tala om det för mig? Sedan tar Jan-Ivan Nilsson upp det näringspolitiska programmet. Låt mig säga, Jan-Ivan Nilsson — allra helst efter vad jag har hört er tala om här — att näringspolitik är en ideologisk fråga. Den löser man inte i en statlig utredning. Jag kan förstå att de borgerliga, med en borgerlig uppfattning och en kapitalistisk syn, kan se detta enhetligt. Men vi kan inte göra det utifrån våra demokratiska socialistiska synpunkter. Därför kan man inte tillsätta en statlig utredning, Jan-Ivan Nilsson. Motionera till centerns stämma om att centern lägger fram ett näringspolitiskt program! Men jag tror inte vi kan bli eniga med er om det. Jörn Svensson har tagit upp Jan-Ivan Nilssons sifferexercis, som visade att vi statistiskt har en god ställning. Ja, ibland säger man att med statistik kan allt bevisas. Men låt mig säga beträffande de här siffrorna att den stora ökningen av antalet anställda skedde fram till 1976. Sedan har vi haft en betydlig nedgång i sysselsättningen under den borgerliga regeringens tid. Dessutom har, som Jörn Svensson sade, deltidsarbetet ökat i mycket stor utsträckning. När det gäller ungdomsarbetslösheten får vi senare en särskild proposition. Vi har därför inte nu berört den frågan. Vi har visserligen väckt motioner även på detta område, men dem kan vi ju inte diskutera förrän de har blivit behandlade. Hela Jan-Ivan Nilssons resonemang handlade även nu om den internationella lågkonjunkturen och strukturomvandlingen. Sedan sade han: Vi har fortfarande kvar målsättningen om 400 000 nya jobb. Det var emellertid inte en målsättning, utan vad ni gick ut med var så gott som ett löfte om att ni skulle ordna dem; vi har talat om detta förut. Låt mig säga att Jörn Svenssons siffra, när han talade om att det skulle behövas 900 000 nya arbetstillfällen, ligger mycket närmare sanningen, om vi vill ge arbete åt alla, än er siffra vid talet om 400 000 nya jobb.

Herr talman! Det är tydligt att den borgerliga majoriteten har en fullständigt verklighetsfrämmande utgångspunkt i den här debatten. Man säger att det råder enighet om målsättningen om allas rätt till arbete. Men hur kan det då komma sig att de arbetslösa, de undersysselsatta och tillfällighetsarbetarna är fler i dag än vad de någonsin har varit under hela efterkrigstiden? När man konstaterar detta — och det är obestridligt — måste man ändå ställa sig frågan: Varför uppstår det arbetslöshet? Varför blir det social utslagning? Varför raseras med jämna mellanrum delar av produktionsapparaten så att folk kastas ut? Och hur skall vi åstadkonima arbete åt dem som drabbas av det ekonomiska systemets följder? Skall vi avhjälpa det genom att ge vissa kategorier av dem litet kontant arbetsmarknadsstöd? Eller skall vi åstadkomma det genom att stoppa undan dem i AMS-utbildning utan att se till att det sedan finns arbete åt dem när de kommer ut därifrån? Skall vi ge dem tillfällighetsarbeten och räkna in dem i statistiken som sysselsatta, så att vi slipper undan med det — utan att ta hänsyn till att de om sex månader skall sluta med sitt tillfällighetsarbete och att det då inte finns något annat arbete? Skall vi acceptera utslagningen? Skall vi acceptera att det bildas växande B-lag och C-lag vid sidan av den ordinarie arbetsmarknaden? Skall vi acceptera att det blir fler och fler som kastas ut? — Om inte, vad skall vi då göra åt problemet, Jan-Ivan Nilsson? Jo, då säger vi att vi borde utarbeta ett ambitiöst program för att bygga upp nya statliga förädlingsindustrier. Det vill inte Jan-Ivan Nilsson diskutera — det är socialism, och det är så fult! Det är ideologi, och det skall man inte diskutera i Sveriges riksdag! Vi vill att man skall satsa på en förbättrad kollektivtrafik för att skapa flera jobb, men då säger Jan-Ivan Nilsson att det är socialism och att det är fult och att det är ideologi och att vi inte skall diskutera det här. Vi vill att man skall bygga bort bristen på barnstugor — Bengt Fagerlund har nämnt att det råder bostadsbrist och att det finns utrymme för ett ökat bostadsbyggande — men också det betraktar tydligen Jan-Ivan Nilsson som saker och ting som vi inte skall diskutera här. Hur skall vi då åstadkomma någonting? Om vi inte vill se orsakerna till arbetslösheten som de är och om vi inte vill diskutera konkreta program, hur skall vi då kunna avhjälpa arbetslöshetsproblemen? Skall vi inskränka oss till välgörenhet, tillfällighetsarbeten, socialpolitik, arbetslöshetskassor? Är det borgerlig sysselsättningspolitik? Är det vad den består i? Industridepartementet är väldigt aktivt på det sysselsättningspolitiska planet, säger Jan-Ivan Nilsson. Jo, det vet vi: 4000 jobb skall bort inom handelsstålsområdet, 8 000 skall bort inom specialstålet, 15 000-20 000 skall bort inom teko. Nils Åsling började bra häromdagen med att tvinga på riksdagen ett beslut enligt vilket 2 000 skall bort inom den statliga tekokoncernen så småningom. Flera av varven skall läggas ner. — Det är aktivitet för sysselsättningen, det! Kom med ett positivt program, om ni har något, och låt oss diskutera det!

Herr talman! Först får jag säga till Jörn Svensson att han helt och hållet har fått om bakfoten vad han tror jag tycker vi skall diskutera här i kammaren. Huruvida vi skall ta upp frågan om ett socialistiskt samhälle i anslutning till maskrosvin vill jag inte nu bedöma, men det var ju Jörn Svenssons bedömning vid det tillfället. Bengt Fagerlund tyckte att jag hade ställt en fantastisk fråga när jag ville att han skulle tala om vilka socialdemokratiska kommunalråd och landstingsråd som ville ha den socialdemokratiska politiken, som innebär arbetsgivaravgiftsoch socialavgiftshöjning på ytterligare 6 96. Jag får väl tolka hans uteblivna svar så att det inte är något socialdemokratiskt kommunalråd eller landstingsråd som vill ha den politiken. Och Bengt Fagerlund hade inte heller något att genmäla mot den socialdemokratiska majoriteten vid landstingskongressen 1976, som tillsammans med de icke socialistiska partierna uttalade sig mycket negativt mot höjda arbetsgivaravgifter, alltså mot den socialdemokratiska politiken. Socialdemokraterna har förslagit en ytterligare höjning på 1,5 96 av arbetsgivaravgiften vid skatteomläggningen den 1 januari 1977, motsatt sig en sänkning av löneskatten från 4 till 2 96, föreslagit en ytterligare höjning av försäkringsavgifterna med 0,5 96 för att betala en del av skatteomläggningen 1978 och den särskilda strukturavgiften på 2 96 från den 1 juli i år. Det blir 6 26, Bengt Fagerlund, och det kan dokumenteras genom era egna motioner här i riksdagen. Dessutom har jag inte tagit med den arbetsgivaravgiftshöjning som MBL-avgiften skulle innebära och som nu betalas över statsbudgeten. Det är alldeles riktigt att deltidsarbetet har ökat under hela 1970-talet och att framför allt kvinnorna kommit in på arbetsmarknaden därigenom. Men en sak kan vara värd att observera i det här fallet: antalet kvinnor som är missnöjda med deltiden har faktiskt minskat trots att antalet kvinnor i deltid har ökat med ungefär 90 96 av 250 000. Man kan kritisera detta, och det är angeläget att skaffa heltidsarbete åt de ca 45 000-50 000 kvinnor som vill ha heltid men bara har deltid — man bör uppmärksamma detta mer än tidigare och göra vad som är möjligt. Jag får väl också tolka Bengt Fagerlunds uttalande om att det säkert skulle behövas fler än 400 000 nya jobb. Jag hoppas att socialdemokraterna nu lägger ned sin propaganda mot centerpartiet när vi säger att det behövs minst 400 000 nya arbetstillfällen för att alla människor som vill ha sysselsättning skall erhålla den — det är ju det vi säger.

Herr talman! Det råder stor enighet om arbetsmarknadspolitiken. Det ären rubrik man skulle kunna sätta på behandlingen och debatten omkring de här frågorna. Men 14 socialdemokratiska reservationer har ju fogats till utskottsbetänkandet. Då är det väl ingen enighet? Titta då närmare på reservationerna, så finner ni att meningsskiljaktigheterna är små mellan majoritet och minoritet i utskottet. Flera av reservationerna avser detaljer, även om dessa detaljer i och för sig är viktiga delar av den totala arbetsmarknadspolitiken. Dessa åsiktsskillnader — tillsammans med uppslutningen kring regeringens huvudprinciper och riktlinjer för arbetsmarknadspolitiken — demonstrerar en stor enighet. Detta kan alltså konstateras om själva arbetsmarknadspolitiken, om de arbetsmarknadspolitiska insatserna och frågorna, liksom om resurstilldelningen. Men, herr talman, betraktar man frågan om hur man skall skapa verklig sysselsättning, dvs. hur man skall lösa landets och näringslivets ekonomiska problem, då ser man lättare åsiktsskillnaderna. I inledningen av den socialdemokratiska reservationen I om sysselsättningspolitikens inriktning på s. 51 i utskottsbetänkandet framgår det ganska klart: ”Regeringen har i stort endast anvisat ett sätt att lösa vårt lands ekonomiska problem. Det är att minska kostnaderna för företagen och därigenom förbättra deras vinstsituation. Särskilt har man koncentrerat sig på lönekostnadernas roll —— =.” Regeringen har ju vidtagit åtskilliga andra åtgärder som jag inte skall uppehålla mig vid nu, men jag vill erkänna att jag har varit en smula tveksam om hur man egentligen skall tolka formuleringen i den socialdemokratiska reservationen. Varför är den så försiktig? Vill ni socialdemokrater instämma i att ett av skälen till våra exportproblem och därmed sammanhängande sysselsättningsproblem just är de stora och hastiga lönestegringarna sedan 1974? Formuleringen tyder inte på detta. Det för en tid sedan ingångna avtalet mellan arbetsmarknadens parter har givit en fingervisning om att ledningen för LO resp. PTK nu äntligen har börjat inse att alltför stora lönehöjningar kan bli ett hot mot tryggheten i jobbet. På verkstadsgolven och på kontoren har man länge begripit detta. Tänk om också socialdemokratiska politiker klart ville erkänna att om allas rätt till arbete inte bara skall bli en propagandafras måste vi se till att vi kan sälja de svenska produkterna på världsmarknaden. För höga lönekostnader jämfört med konkurrenternas utanför vårt lands gränser har medverkat till att våra priser har legat 20-30 96 över våra konkurrenters. När vi vidare inte längre är ensamma om hög kvalitet på produkterna blir resultatet att den utländska kunden inte vill köpa av OSS. Jag skall inte mer upprepa vad som sagts under de senaste åren i detta ämne. Det är bara så trist att oppositionen är så ensidig i den här debatten. Man kritiserar regeringspolitiken för det låga kapacitetsutnyttjandet i näringslivet och för att investeringsviljan är låg. Man påstår att eftersom det saknas kapital måste vi ha löntagarfonder. Är det så underligt att företagen tvekar att investera i nya produkter eller nya projekt, när man vet att lönsamheten är dålig, när man fruktar att verksamheten kommer att gå med förlust, när man vet att produkten är svårsåld på grund av det höga priset? Talet om att det råder brist på kapital är dessutom överdrivet. Se bara till att det blir lönsamhet i företagsamheten, att det hela går med vinst, så erbjuds riskvilligt kapital. Då skapas också nya och tryggare jobb. Herr talman! Dagens debatt gäller emellertid själva arbetsmarknadspolitiken. Jag har bara velat markera att en förutsättning för att vi skall kunna uppfylla principen om rätten till arbete är att samhällsekonomin är i balans. Vi kan inte leva över våra tillgångar. Det gamla talesättet om att rätta munnen efter matsäcken gäller sannerligen än i dag. Det borde redan för flera år sedan ha stått klart för den dåvarande regeringen att om inte företagen har en rimlig lönsamhet finns det ingenting som sporrar till att satsa på de nya produkterna, maskinerna, lokalerna och därmed de nya arbetstillfällena. Detta självklara förhållande har vi moderater pekat på i debatt efter debatt. De stödåtgärder som arbetsmarknadsutskottets betänkande handlar om skulle inte ha behövt vara så omfattande och kostnadskrävande, om vi i tid slagit vakt om företagens konkurrensförmåga på den internationella marknaden. Arbetslösheten är vårt värsta gissel, sade arbetsmarknadsutskottets vice ordförande Bengt Fagerlund för en stund sedan. Hur svårt är det egentligen att förlora jobbet? Är vi medvetna om att det är en krissituation som är jämförbar med den att förlora en nära anhörig? De flesta är säkerligen medvetna härom. Gunvor Hällström, en företagsläkare vid Götaverken i Göteborg, menar att det finns ett slags experttänkande, som hindrar verklig insikt och kunskap. Det verkar som om man upplever rapporterna i massmedia om varsel och permitteringar som rapporter om grupper av människor. Man ser skeendet i stort. Man ser inte vad det betyder för den enskilda individen. Vad säger man till den som drabbats: ”Du måste gå till läkarmottagningen” eller ”Vänd dig du till personalfunktionen”? Vi andra runt omkring flyr från problemen. Vi hänvisar till experter. Men vad betyder det för en människa som är i kris? Vad är det hon egentligen behöver? Gunvor Hällström på Götaverken berättar om hur de som har förlorat sina jobb isolerar sig, om hur odugligheten känns allt starkare. Man drar sig bort från vännerna eller flinar upp sig inför dem för att ingenting visa. Man smyger sig ut sent på kvällen för att posta sin ansökan om nytt jobb. Man ger sig av tidigt i ottan, tar den vanliga bussen för att sedan komma hem med den vanliga kvällsbussen. Man har ägnat dagen åt att vandra omkring utan mål för att ingen av grannarna skall ana vad som är på färde. Är detta bara något för experter? Nej, det angår verkligen oss alla. Melina Mercouri har gett oss ett ord på vägen. Hon säger: Här i Grekland är vi så fattiga att vi inte har råd med psykiatriker, kuratorer och andra experter. Vi har våra vänner i stället. Att detta ger en tankeställare om arbetets betydelse står klart, men med tanke på inte minst de olika kategorier som utskottets betänkande berör är det lika viktigt att vi umgås på arbetsplatsen, hur vi utvecklar gemenskapen, att vi utvecklar vänskapen. Att som arbetskamrat eller som chef t.o.m. betraktas som en riktig och god vän är mer betydelsefullt än om det finns s.k. experter av olika slag. Det är intressant att ordet kris på kinesiska skrivs med två skrivtecken. Det ena står för chock och olycka. Det andra står för möjlighet, vidareutveckling, mognad. Det borde varje arbetskamrat och arbetsledare tänka på till vardags. Som riktigt goda vänner kan vi kanske vända kris till utveckling. Det här är något inte minst för framtidens arbetsliv. Herr talman! Jag har tillåtit mig att hittills hålla mig till ganska allmänna frågor. Jag har gjort det därför att jag upplever att vi är ganska eniga om de övergripande arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Tidigare talare har berört en hel del av de frågor som arbetsmarknadsutskottets betänkande omfattar, men jag skall i alla fall övergå till några kommentarer i anslutning till de olika delfrågorna. Filip Fridolfsson skall senare göra ett inlägg om samhällskontrollen vid nedläggning av företag, och Inger Lindquist har begärt ordet i anslutning till sin egen motion och till Blenda Littmarcks motion om förvärvsarbete för pensionärer. På s. 69 i betänkandet finns ett särskilt yttrande som vi moderater anmält i utskottet i anledning av dessa båda motioner. Det andra särskilda yttrande som är fogat till betänkandet gäller könskvo tering. Jag har den alldeles bestämda uppfattningen att det är en av 1970 talets viktigaste frågor att öka jämställdheten mellan könen. Jag har åtskilliga gånger sagt det i den här talarstolen. Dessa strävanden ligger helt i linje med moderat ideologi, dvs. att slå vakt om varje enskild individ, att ge henne eller honom största möjliga valfrihet. Men vi känner tveksamhet inför metoden att könskvotera. Metoden är principiellt felaktig. Jag har hört sägas, och det är den yttersta ändan i den här tanken, att det t.o.m. finns de som hävdar att könskvotering skall inskrivas i den aviserade lagen om könsdiskriminering. I så fall, ärade kolleger i denna kammare, blir det första gången riksdagen stiftar en lag som stadgar olikhet inför lagen. Mycket märkligt, må man säga! Jag lyssnade med intresse på Bengt Fagerlunds engagerade anförande. 2 000 ungdomar förtidspensioneras varje år, framhöll han. Vilka är det som pensioneras, frågade han, och gav ett — med avsikt, tror jag — ganska generellt svar: De ungdomar som förtidspensioneras är, om man bortser från dem som behöver vård, de som helt enkelt inte kan få jobb. Jag är medveten om att Bengt Fagerlund inte ansåg sig ha tid att fördjupa sig i detta ämne. Jag måste ändå säga att jag lystrade till vid denna del av Bengt Fagerlunds anförande. Jag tycker nämligen att Bengt Fagerlund visar på ett verkligt viktigt problem. Vad beror det på att dessa 2 000 ungdomar inte får arbete? En del har fysiskt handikapp, en annan grupp har psykiskt handikapp och en tredje grupp är de som fått svårigheter under sina uppväxtår. Jag är övertygad om att vi i denna grupp finner de ungdomar som fått en dålig start. Många av de i arbetslivet utslagna har blivit utstötta redan i barnaåren. En forskare vid namn Peter Zettergren visar på detta i en nyligen publicerad undersökning. Han hänvisar bl.a. till en annan undersökning, som påvisar att 6 96 av barnen på mellanstadiet inte har någon vän. 12 96 av dem har en vän. Dessa barn beskrivs som isolerade, outsiders, barn som inte har självförtroende. Påpekandena styrks av en undersökning från 1973 av Olveus, som säger att 5 96 av barnen i skolan är hackkycklingar och utsatta för mobbning. Jag vill med detta bara komplettera bilden: Många av de förtidspensionerade ungdomarna får inte jobb därför att de har fått en dålig start i hemmet. Skolan har kanske inte förmått rätta till det. Svårigheterna bara ökar. En del tar sin tillflykt till alkohol och narkotika. Undra sedan på att det också uppstår svårigheter på arbetsplatsen! Det står klart för alla att den omfattande förtidspensioneringen inte bara är arbetsmarknadspolitik. Det är här också fråga om barnpolitik, det är fråga om familjepolitik, socialpolitik och utbildningspolitik. Här har vi sannerligen en väldigt viktig uppgift som måste lösas. Jörn Svensson säger med starkt engagemang att de utslagnas problem beror på det kapitalistiska systemet. Jag vill gärna säga Jörn Svensson att med de erfarenheter jag har från livet utanför detta hus, inte minst från den arbetsplats jag tillhör, kan jag faktiskt inte dra en så enkel slutsats som att det är det kapitalistiska systemets fel eller att det är socialismens fel. Jag har snarare den uppfattningen — och jag tror att en hel del människor delar den — att det inte så mycket är fråga om olika ideologiska system. Här är det mera fråga om hur vi som föräldrar tar hand om våra barn till vardags, hur vår skola fungerar och inte minst hur våra arbetsplatser fungerar. Då tycker jag det är litet för enkelt att slunga ut att det är det ena eller det andra systemets fel. Med detta, herr talman, ber jag avslutningsvis att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Alf Wennerfors säger att det råder stor enighet om arbetsmarknadspoltiken och att det bara är detaljer som skiljer oss åt. Jag ber honom uppmärksamma reservationen 1, som tar upp den väsentliga skillnaden mellan oss och den borgerliga utskottsmajoriteten. Alf Wennerfors säger att vi inte är motståndare till riktlinjerna i arbetsmarknadspolitiken. Nej, varför skulle vi vara det? De innebär ju ett fullföljande av den politik som vi fick slåss för mot moderater och folkpartister ända in på 1960-talet. Alf Wennerfors uppehöll sig länge vid lönestegringarna men sade inte ett ord om vad råvarupriserna och priset på energin betyder. Med anledning av mitt inlägg om de handikappades situation tog Alf Wennerfors sedan upp ett verkligt intressant ämne, som vi skulle behöva diskutera ingående. Jag anser att utslagningen beror på att vi har ett samhälle som inte är jämlikt utan bygger på konkurrens. Som Alf Wennerfors sade är många socialt utslagna redan från barndomen. Då måste vi ändra hela samhället för att kunna lösa deras problem.

Herr talman! Jag tycker inte att vi som representerar arbetarrörelsens partier skall låta det stå oemotsagt när en moderat talesman ännu en gång — för vilken gång i ordningen vet jag inte — kommer med det lögnaktiga påståendet att den minskade exporten skulle ha att göra med speciellt starkt ökade svenska lönekostnader. I andra kapitalistiska länder råder det en arbetslöshet som är väl så hög som och i de flesta fall högre än i Sverige. I USA är arbetslösheten betydligt högre, och ändå är USA ett land där lönekostnaden per producerad styck under åren från 1961 fram till 1970-talet har stigit mindre än i Sverige. Då kan det inte vara lönefaktorn som har spelat in. Detta visar sig också i den enda statistiska sammanställning som har gjorts för perioden 1961 fram till mitten av 1970-talet — den har presenterats i en tidningsartikel av en svensk ekonom som är verksam i Danmark, Bengt Åke Lundvall. Den visar att lönekostnaden per producerad styck har stigit mindre i Sverige än i det stora flertalet kapitalistiska länder. Det är felaktigt när man påstår motsatsen. Det finns inga kvantitativa data som på något sätt tyder på något annat. Att det under 1976 och 1977 skenbart kan ha skett en siffermässig stegring av den svenska lönekostnaden per styck sammanhänger med att en del av den svenska arbetskraften har stannat kvar i företagen och därmed formellt belastat statistiken. Men detta har kapitalet fått särskilda subventioner för, och det måste man i så fall också räkna in. Det är en förolämpning mot svensk arbetarrörelse och svensk facklig rörelse och en felaktig, förljugen framställning av de politiska sammanhangen när man framhåller detta med lönekostnaden. Det är ingenting annat än ett borgerligt försök att skrämma arbetarna från att bedriva aktiv lönekamp och försvara sin levnadsstandard. Sedan rekommenderar Alf Wennerfors att vi, när vi har bekymmer och känner oss utslagna och ensamma, skall gå till direktören, till arbetsköparen, till kapitalisten och anförtro honom våra bekymmer, så skall livet bli lättare. Finns det inte bättre metoder att göra livet lättare? Varför kan man inte starta ett statligt industriprogram som bygger upp nya industrier där det kan skapas arbete? Varför kan man inte bygga fler bostäder så att det skapas arbeten? Då skulle bekymren försvinna för många arbetslösa byggnadsarbetare. Varför kan man inte bygga barnstugor? Varför kan man inte investera för att bygga bort de sociala och miljömässiga bristerna och på det sättet skapa arbete? Varför kan man inte göra detta, och varför vill ni aldrig diskutera sådana konkreta, långsiktiga åtgärder mot den arbetslöshetskris som råder i det kapitalistiska Sverige?
Herr talman! Jag tycks ha trampat på en ömtålig tå, eftersom Jörn Svensson tar i så hårt. Han påstår att lönekostnaderna per produktionsenhet stigit mindre i vårt land än de gjort i andra länder. Jörn Svensson drar till med någon expert från Danmark, men när det gäller de experter vi känner till vet jag att knappast någon har samma uppfattning som denne. Jörn Svensson framhåller att det inte är lönerna som stigit för snabbt och för mycket och som ställt till med våra exportsvårigheter. Men när våra priser ligger 20-30 ?6 över våra konkurrenters, är det minsann inte så lätt att sälja. År 1974 ökade arbetskraftskostnaderna med ca 14 96, år 1975 med 20 96, 1976 med 20 6, 1977 med 9 6 och i år med 7-8 "6. Får jag fråga Jörn Svensson hur det då kommer sig att PTK och LO gått med på det avtal som vi fått vara med om för en månad sedan, ett avtal som innebär en mindre lönestegring? Jörn Svensson bör svara på frågan varför man kommit överens, varför man tagit sitt ansvar. Jo, man har insett att om vi i fortsättningen skall kunna sälja våra varor på exportmarknaden måste vi nu hålla lönekostnaderna nere. Slutligen, Bengt Fagerlund, är jag tacksam för att vi är eniga om arbetsmarknadspolitiken. Till frågan om de utslagna och dem som förtidspensioneras får vi komma tillbaka. Jörn Svensson fortsätter med att ropa ut att det beror på det kapitalistiska systemet, något som gör att debatten enligt min mening förenklas.

Herr talman! Alf Wennerfors påståenden är helt fantastiska. De utgör ett mycket bra åskådningsexempel på borgerlig argumentation. De svenska priserna ligger högt. Ja, men det är väl inte arbetarna som sätter priset på produkterna. Fråga exportörerna varför de ligger för högt. När Alf Wennerfors och moderaterna skall diskutera svenska lönekostnader talar de bara om de allra senaste åren, där de speciella statistiska effekter jag nämnde finns. Men de talar inte om — de döljer detta mycket noga för folk — att under hela perioden 1961-1975 steg de svenska lönekostnaderna per producerad enhet väsentligt mindre än i flertalet kapitalistiska länder. Det var egentligen bara USA som kunde redovisa en mindre ökning av lönekostnaden per producerad enhet. Detta måste ha givit det svenska exportkapitalet proportionsvis mycket större vinster än vad exportkapitalet fått i andra länder. Vart tog dessa vinster vägen? Är de försvunna? För hela denna period råder inget tvivel om att det svenska exportkapitalet hade en långt gynnsammare position än exportkapitalet i flertalet andra länder. Varför skall då lönerna bära hundhuvudet för den minskade exporten? Sedan anför Alf Wennerfors ett antal siffror för hur de svenska lönekostnaderna stigit under de allra senaste åren. Men det kan inte vara siffror för lönekostnaderna per producerad enhet. Det måste vara lönekostnaden utan hänsyn tagen till den samtidiga produktivitetsförbättringen, men så kan man över huvud taget inte räkna. Det är ju fullständigt meningslöst. Lönekostnadens stegring eller vad det nu kan vara har över huvud taget ingenting med produktionskostnaderna alt göra. Där måste man ta hänsyn till hur teknologin och produktiviteten utvecklats. Hur har dessa slagit igenom när det gäller lönekostnaderna per producerad styck? Då kommer man naturligtvis till ett annat resultat. Alf Wennerfors tar upp den här debatten för att slippa undan min fråga till honom: Varför skall man försöka bekämpa folks bekymmer och arbetslöshet med något slags samtalsterapi mellan arbetsköpare och arbetstagare? Vad är det för underligheter som Alf Wennerfors gör sig till tolk för? Varför kan man inte skapa arbete genom att bygga fler barnstugor och bostäder, genom att förbättra kollektivtrafiken och sätta upp nya statliga industrier? Varför skall den borgerliga regeringen skicka konkursutredare till Kockums varv i stället för att låta företaget satsa sin kapacitet på att bygga de komplicerade teknologiska system som de kan bygga och som i framtiden kommer att utgöra ett viktigt inslag i den industriella produktionen?
Herr talman! Jag har åhört Jörn Svenssons anföranden då och då. På senare tid har han klagat mycket över att vi inte vill debattera med honom. Han säger att vi hänvisar till pågående utredningar och att vi skall diskutera det eller det en annan gång. Men nu gör han precis likadant själv. Han säger att han flera gånger har frågat varför man skall bekämpa folks problem med samtalsterapi. Skall man gå till direktören och tala med honom, eller vad det var Jörn Svensson frågade i sitt förra inlägg? Snälla Jörn Svensson! Jag har i det avseendet berört frågan om de 2 000 ungdomarna, som har förtidspensionerats. Jag försöker ju prata om det som Jörn Svensson vill prata om, nämligen de utslagnas problem. I mitt arbete utanför detta hus har jag upplevt att problemen på arbetsplatserna skulle vara mindre om vi pratade litet mer med varandra. Det kallar Jörn Svensson en smula föraktfullt för samtalsterapi. Om en chef inte talar med sin medarbetare på länge eller tvärtom, så bör vi kunna uppmana dem att ta upp en diskussion om de problem som finns på arbetsplatsen utan att föraktfullt behöva kalla det för samtalsterapi. Jörn Svensson säger vidare att vi skulle kunna bygga fler barnistugor. Men det är ju en annan diskussion. Det är fråga om hur vi över huvud taget skall skapa sysselsättning, och det har jag ånvisat metoder för. Beträffande frågan om lönekostnaderna vill jag åter hänvisa till mina erfarenheter utanför detta hus. Jag arbetar i detaljhandeln. Bengt Fagerlund talade tidigare just om handelns problem. När kostnaderna för de varor som skall föras vidare från leverantören till konsumenten blir högre, så blir det också dyrare för konsumenten. När vi löntagare — jag är själv fackligt aktiv, Jörn Svensson -— vill ha högre löner, så slår det också igenom i de priser som konsumenterna måste betala. Så enkelt är det faktiskt, och så enkelt är det även när vi skall försöka sälja våra produkter utanför vårt lands gränser. Jörn Svensson säger att vi försöker lura i de svenska arbetarna det ena och det andra. Vem är det som försöker lura i dem saker och ting? Jo, det är Jörn Svensson med sitt underliga skrivbordsresonemang.